Herr talman! Karin Andersson säger i sitt svar att det är 10 000 utländska medborgare som får uppehållsoch arbetstillstånd i Sverige på grund av familjeanknytning. Av dessa 10000 är det 5000 som är s.k. snabba anknytningar. Karin Andersson konstaterar också att det i många av dessa fall är fråga om seriösa förhållanden. Det finns också vissa fall som man kan betrakta som rena skenförhållanden. Men tillämpningen av lagen — jag tänker särskilt på den del av lagen som säger att efter äktenskapets upphörande skall förpassning ske om det inte finns speciella omständigheter att ta hänsyn till — gäller inte bara skenäktenskapen utan alla. Karin Andersson säger att man inte kan avgöra hur mycket människor tycker om varandra, huruvida det är fråga om ett skenäktenskap eller inte. Det betyder att i avsaknad av möjligheter att avgöra vilka äktenskap som är skenäktenskap tillämpar man en lag som drabbar också alla seriösa förhållanden. I brist på bevis för lagbrott behandlar man alla anknytningsfall som om de vore skenäktenskap. Det är beklagligt. Jag kan inte på rak arm tala om hur man skall lösa problemet med den illegala invandringen, men jag tycker inte att man för att komma till rätta med missförhållandena på det här området kan ha en lag som till sin natur är så diskriminerande och orättvis.
Herr talman! Alexander Chrisopoulos upprepar att man behandlar alla snabba anknytningar som om de vore skenäktenskap. Det gör man inte. Men tillämpningen av lagen drabbar dem, vilkas förhållande upplöses inom två år. Om man utgår från svenska förhållanden är det bara i 6 90 av alla skilsmässor där äktenskapet varat två år eller mindre. Jag tror att andelen är mindre bland invandrarna. Tillämpningen av lagen drabbar alltså inte dem som visar att det är fråga om ett seriöst förhållande genom att äktenskapet har en viss varaktighet. Det är det sätt på vilket man kan visa att förhållandet är seriöst. Tillämpningen av lagen gäller alltså äktenskap som upplöses inom två år.
Herr talman! Karin Andersson har inte svarat på min fråga, vilka faktorer som bestämmer att tidsgränsen skall sättas till två år. Karin Andersson säger också att tvåårsgränsen inte är absolut — det är bara en riktpunkt. Det finns folk som har varit i landet i fyra år som har utvisats! Frågan kvarstår: Kan den relativt korta tid som äktenskapet varat vara ett bevis för att äktenskapet varit ett skenäktenskap? Hävdar Karin Andersson det?

Herr talman! Den praxis som har utvecklats innebär att man har valt tvåårsgränsen. Man kan i och för sig säga att det är en godtycklig gräns. Man hade tidigare en kortare tid. Då ökade de förhållanden som man sedan på skälig grund kunde bedöma vara skenförhållanden. Så småningom har praxis ändrats så att man nu har en tvåårsgräns. Jag sade också i mitt första svar att tidsgränsen kan diskuteras. Regeringen har emellertid tillämpat denna regel under flera år, och jag har förklarat att jag tills vidare vill fortsätta att tillämpa den under den tid som utredningarna pågår. Vi kommer ju med en proposition till våren, och även invandringen skall utredas. Jag vill åter framhålla att inte alla drabbas utan bara de människor vilkas förhållanden upplöses inom denna tvåårsgräns. Man har valt ett sätt att i tid värdera äktenskaps hållbarhet. Jag är medveten om att det kan finnas andra sätt än varaktigheten när det gäller att värdera om ett äktenskap är seriöst och hållfast. Men något annat sätt har jag inte kunnat komma fram till, eftersom jag, som jag sade, har svårt att se hur en regering skall kunna få reda på hur pass mycket människor tycker om varandra. Här har man valt tvåårsgränsen. De som kanske hade ett seriöst förhållande men av andra skäl inte kunde sammanleva kommer givetvis att drabbas.

Christer Nilsson har under åberopande av att statsministern Fälldin och utrikesminister Ullsten sagt att det statsfinansiella läget kräver en omprövning av det sociala välfärdssystemet frågat mig: Överväger statsrådet att förorda att regeringen genomför de förändringar som statsoch utrikesministrarna aviserat? Som Christer Nilsson känner till pågår f. n. i regeringskansliet arbetet med budgetförslag för budgetåret 1980/81. Mot den bakgrunden finns det ingen anledning för mig att nu diskutera frågor som kommer att behandlas i budgetpropositionen. Däremot kan det finnas anledning att något kommentera den bakgrund Christer Nilsson tecknar i sin interpellation. Han påstår t.ex. att många hyresgäster hotas av rekordhöga hyreshöjningar. Eftersom vi ännu inte vet utfallet av hyresförhandlingarna, så anser jag det vara väl tidigt att tala om ”rekordhöga hyreshöjningar”. Jag vill också påminna om att underhållslånen gäller även för år 1980 och bör bidra till att dämpa hyreshöjningarna. Christer Nilsson hävdar vidare att inflationen har urholkat bostadsbidra gen. Det kan därför vara på sin plats att redovisa de ändringar av bostadsbidragsreglerna som inträffat sedan 1 januari 1978. Den 1 januari 1978 höjdes den nedre inkomstgränsen med 3 000 kr. till 35 000 kr. för hushåll med barn resp. 29 000 kr. för hushåll utan barn. Även andra förbättringar gjordes bl.a. för pensionärer. Den 1 januari 1979 höjdes det statliga bidraget med 40 96, och de övre hyresgränserna höjdes till en nivå som i genomsnitt låg 14 96 över 1977 års nivå. För barnfamiljernas del låg nivån 19 96 över 1977 års nivå och för hushåll utan barn 8 90 över 1977 års nivå. Den nedre hyresgränsen höjdes från 350 kr. till 400 kr. och den nedre inkomstgränsen höjdes för barnfamiljer från 35 000 kr. till 38 000 kr. Från och med den 1 januari 1980 höjs den övre inkomstgränsen från 54 000 kr. till 59 000 kr. Den övre hyresgränsen kommer då att för barnfamiljer ligga 18 20 över 1979 års nivå. Den nedre hyresgränsen höjs från 400 kr. till 450 kr. Därtill kommer en höjning av det statliga bidraget med 19 90 från 1 260 kr. till 1500 kr. per barn och år. Förändringarna i bostadsbidragssystemet har siktat till och medfört en förskjutning av bostadsstödet till förmån för främst barnfamiljer med låga inkomster som fått en real förbättring av bostadsbidragen. Jag vill slutligen erinra om min redovisning av bostadssubventionernas omfattning isenaste budgetpropositionen (prop. 1978/79:100, bil.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Friggebo för svaret. Vid en interpellationsdebatt i riksdagen i november 1979 medgav statsrådet Friggebo att läget på bostadsmarknaden inger oro. Hon tvingades erkänna att bostadsbyggandet kan komma att minska i år. Debatten gav också besked om att bostadsministern misslyckats med att klara sin egen och de borgerliga regeringarnas målsättning, drygt 60 000 påbörjade lägenheter. Trots att riksdagen underkänt folkpartiregeringens bostadspolitik och krävt att det byggs minst 65 000 lägenheter, kom inte bostadsminister Friggebo med några förslag som skulle öka bostadsbyggandet. Många trodde då att statsrådet Friggebo skulle ta intryck av kritiken och i den kommande budgetpropositionen presentera förslag som skulle öka byggandet och dämpa hyresökningarna. Men det kom andra besked. Statsminister Fälldin och utrikesminister Ullsten utpekade ”bostadssubventioner” och ”generella bostadssubventioner” som områden där försämringar kunde bli aktuella. I stället för att komma med förslag som skulle uppfylla riksdagens beslut om minst 65 000 lägenheter per år, aviserade alltså statsministern och utrikesministern åtgärder som skulle fördjupa krisen på hyresoch bostadsmarknaden och dessutom försämra levnadsstandarden för människor med låga och normala inkomster. Att regeringen inte är intresserad av att skapa samhällsekonomiskt utrymme för ett ökat bostadsbyggande framgår klart av det interpellationssvar som ekonomiminister Bohman lämnade den 27 november i år. Statsrådet Friggebo anpassade sig snabbt till herr Bohmans tankegångar och sade i en intervju i Kvällsposten den 3 december att det inte finns någon bostadsbrist och att det är kommunernas fel att det finns problem på bostadsmarknaden. Att det är högern som bestämmer bostadspolitiken i regeringen framgår också av regeringsdeklarationen. I 1976 års regeringsförklaring sade man att alla människor oberoende av inkomst skulle ha rätt till en god bostad och att systemet med generella bostadssubventioner och selektiva bostadsbidrag skulle ligga fast. Denna viktiga målsättning finns inte med i 1979 års regeringsdeklaration. Det är, som tidningen Vår Bostad påpekat, stora skillnader mellan årets trepartiregering och 1976 års. Målet är inte längre att föra en socialt inriktad bostadspolitik. Den andra regeringen Fälldin accepterar bostadsköer och ständiga hyreshöjningar. Den fråga som finns i interpellationen svarar inte bostadsministern på. Rapporterna om budgeten tyder emellertid på försämringar av de statliga lånen och ytterligare urholkning av bostadsbidragen, en politik som kommer att fördjupa krisen på hyresoch bostadsmarknaden. Närstatsrådet Friggebo kommenterar min interpellation påstår hon att det är för tidigt att tala om rekordhöga hyreshöjningar. Sanningen är emellertid den att hyresförhandlingarna är slutförda på flera håll. I många bostadsföretag blir hyreshöjningarna närmare 20 kr/m? under 1979. Men planminister Danell är inte nöjd. I en intervju i Aftonbladet säger han att ”vi inte kan fortsätta med de onaturligt låga hyrorna”. Min fråga blir då: Delar bostadsministern och regeringen statsrådet Danells uppfattning om dagens hyresnivå? Att inflationen urholkat bostadsbidragen är ett faktum. Det är inte bara ensamstående och familjer utan barn som fått försämringar. Under de senaste fyra åren har 163 000 makar med barn mist rätten till bostadsbidrag. Vi är på väg in i en situation där hyresnivån i nyproduktionen blir så hög att vanliga familjer inte kan flytta in i nybyggda lägenheter. Herr talman! Efter tre år av borgerligt styre befinner sig hyresoch bostadsmarknaden i en kris. Det råder bostadsbrist i flertalet av landets kommuner. Relationerna mellan bostadskostnader och inkomster har försämrats och hyresgästerna har drabbats av mycket kraftiga hyreshöjningar under 1979. Den sociala skillnaden i boendet ökar och spekulationen spelar en allt större roll på bostadsmarknaden. Herr talman! Kritiken mot regeringens bostadspolitik kommer inte bara från oppositionen. HSB, Riksbyggen, SABO och Hyresgästernas riksförbund har nyligen protesterat mot regeringens planer att tillämpa svångrems idéer på bostadspolitikens område. Statliga myndigheter — en länsbostadsnämnd — kräver insatser för att komma till rätta med ständigt stigande överkostnader. Näringslivets byggnadsdelegation vill ha en aktiv bostadspolitik. Vad gör då bostadsminister Friggebo? Jo, hon förnekar att det finns en bostadsbrist, trots att tiotusentals människor står i bostadskö. Hon skyller svårigheterna på kommunerna, trots att regeringen har ett huvudansvar för bostadspolitiken. I stället för att bekämpa bostadsbrist och hyreshöjningar försöker bostadsministern på olika sätt att dölja problemen på hyresoch bostadsmarknaden. Herr talman! Regeringen Fälldin står passiv inför de växande problemen på bostadsmarknaden och tycks acceptera en utveckling bort från de bostadssociala målen.

Herr talman! Jag måste säga att jag har haft svårt att härleda Christer Nilssons utgångspunkt för sin fråga, nämligen att statsministern och utrikesministern skulle ha sagt att vi skulle ompröva det sociala välfärdssystemet. Jag har bemödat mig att ta fram det anförande av statsministern som jag tror att Christer Nilsson syftar på. Statsministern har i ett tal mot bakgrunden av de offentliga utgifternas ökningstakt i förhållande till bruttonationalproduktens under de senaste åren sagt följande: ”Vi måste pröva om systemen med skatter och avgifter samt bidrag och ersättning är viktiga ur fördelningssynpunkt. Till den del det är en positiv effekt för inkomstsvaga — för folkpensionärer, sjuka och handikappade, barnfamiljer m.fl. finns inte anledning till diskussion. Om detta måste vi slå vakt. I de fall det däremot innebär att medborgarna ständigt byter pengar med det allmänna måste vi vara beredda till ändringar. Då är det bättre att man får behålla en större del av arbetsinkomsten direkt och undgå systemet med återföring i form av bidrag och ersättningar. Det gäller att finna de rätta tekniska lösningarna för en sådan omläggning.” Utrikesministern har inte sagt någonting i de här frågorna i något tal, men han har svarat på frågor vid en presskonferens och sagt att bidragssystemen, bl.a. bostadsbidragssystemet, måste konstrueras så, att bidragen tillfaller dem som de är tänkta för, dvs. att fusk måste motarbetas. Hur Christer Nilsson utifrån de här uttalandena kan göra sådana utfall när det gäller bostadspolitiken förstår jag faktiskt inte. Vidare undrar jag: Vad vet Christer Nilsson om vad budgeten kommer att innehålla, när regeringen inte själv ännu har tagit ställning i de här frågorna? Det går alltså inte att föra någon debatt om den framtida bostadspolitiken utifrån budgeten, eftersom den ännu inte är fastlagd. Sedan går Christer Nilsson in på det som har hänt, och det kan vi däremot diskutera med viss säkerhet. Han talar om att många människor inte längre har bostadsbidrag men tidigare haft det. Det är riktigt, det är färre människor som har bostadsbidrag. De flesta föll ut under 1977, nämligen 40 000 hushåll, och det var på den socialdemokratiska regeringens regler när det gäller bostadsbidragen. Det finns ju ingen regel som säger att ett visst antal människor alltid skall ha bostadsbidrag, oavsett vad som har hänt i övrigt. Som jag sade föll det ut många under den socialdemokratiska regeringens tid. Det berodde bl.a. på att vi hade ganska stora lönehöjningar under den perioden. Senare har kvinnornas förvärvsarbetsfrekvens ökat mycket kraftigt, och det innebär att hushållens inkomster har ökat. Det tycker jag är bra. Kontrollen när det gäller bostadsbidragen har också ökat, och det betyder att vi har fått minskat fusk. Det tycker jag också är bra. Då kan man styra in bidragen till dem som faktiskt behöver dem. Det har också förts en medveten politik när det gäller omfördelningen inom bostadsbidragssystemet som har riktat sig till flerbarnsfamiljerna, alltså till dem som har en stor försörjningsbörda och låga inkomster. När det gäller 1979 och 1980 års hyror gjorde vi den bedömningen att det var viktigt att påverka den generella hyresnivån. Vi gick in med miljardlånet till underhåll, som faktiskt har lett till att vi i år kommer att få väsentligt lägre hyreshöjningar än vad vi eljest skulle ha fått. De torde ligga på, det har vi haft en debatt om förut, 4, 5 eller 6 96, alltså väsentligt under kostnadshöjningarna i allmänhet i samhället. Därefter har vi upplevt prisökningar på olja, och det är det som gör att bostadskostnaderna nu ökar något kraftigare. Jag har sagt tidigare, och upprepar det nu, att vårt beroende av oljan och de nackdelar som det medför för vårt samhälle kommer vi alla att få vara med om att betala. Vi kommer icke att kunna subventionera oss bort ifrån de effekter som oljan har på hela vårt samhälle. Christer Nilsson fortsätter den debatt som vi hade tidigare om bostadssituationen. Förra året ökade bostadsbyggandet. I år har vi hittills haft samma bostadsbyggande som förra året. Det finns en risk för att vi får ett något mindre bostadsbyggande beroende på att arbetsmarknadsmyndigheterna tillsammans med byggfacket och arbetsgivarorganisationen har beslutat sig för att skjuta på vissa projekt till nästa år för att slippa en kraftig överhettning på bostadsmarknaden, som kan innebära risker för en kraftig ökning av löneglidningen och en stark ökning av byggkostnaderna. Det är alltså arbetsmarknadsmyndigheterna, byggfacket och arbetsgivarorganisationen som har kommit överens om detta. F. ö. har det inte skett någon förändring i förhållande till den kraftiga ökning av bostadsbyggandet som skedde förra året.

Herr talman! Statsrådet Friggebo svarade inte på min fråga, om hon delar statsrådskollegan Danells uppfattning att hyrorna är för låga i Sverige. Jag tror det skulle vara en viktig upplysning för svenska folket, om vi finge veta hur statsrådet Friggebo ser på den saken. Statsrådet Friggebo sade att det är svårt att härleda mina uppgifter om uttalanden av statsminister Fälldin och utrikesminister Ullsten. Jag har emellertid hämtat uppgifterna från Dagens Nyheter. Vid en presskonferens efter ett tal av statsminister Fälldin sade denne att det kan bli aktuellt att ompröva de generella bostadssubventionerna. Det har funnits en lång rad Nr 48 citat i pressen enligt vilka utrikesminister Ullsten sagt att bostadssubventionerna kan omprövas. När det gäller bostadsbidragen är det ändå ett faktum att under de senaste fyra åren 163 000 hushåll med barn har mist sin rätt till bostadsbidrag. Under åtminstone tre år av denna period har statsrådet Friggebo varit bostadsminister. Jag tolkar statsrådet Friggebos uttalanden så, att budgeten kommer att innebära försämringar för vissa grupper. Detta låg åtminstone indirekt i vad hon sade. Beträffande bostadsbristen tycker jag att det vore bra om statsrådet Friggebo ville utveckla sin syn. Jag kan ta Norrköping som exempel. Där står 9000 personer i bostadskön, och 1000 saknar egen bostad. Ser vi på förhållandena i Storstockholm vid årsskiftet 1978-1979 finner vi att 121 000 människor stod i bostadskön. Av dessa var 53 700 utan egen bostad. 22 000 av dem var under 25 år. SSU har f. ö. visat att ungdomar under 25 år har drabbats hårt av den nya bostadsbristen. I Karlstad står enligt SSU 1200 ungdomar under 25 år i bostadskö, och motsvarande siffra för Jönköping är 1185. I Skellefteå står nära 500 ungdomar i bostadskö. De här bristproblemen kommer ju att förvärras under 1980-talet när 1960-talets stora ungdomskullar kommer ut på bostadsmarknaden. Därför vore det lika bra att statsrådet erkänner att det finns en bostadsbrist och att hon bestämmer sig för en politik som gör att vi kan komma till rätta med problemen.

Herr talman! Statsrådet Danell har gjort ett uttalande, och eftersom jag var med vid det tillfället vet jag exakt vad han sade. Han yttrade att hyrorna är orimligt låga i förhållande till boendets kostnader. Det är ju ingen nyhet. Samhället betalar ju genom generella bostadssubventioner ungefär halva hyran i en nyproducerad lägenhet. Därtill kommer de inkomstprövade bostadsbidragen. Jag menar att det har varit och är en riktig politik att satsa så mycket på boendet, men det är fullt klart att boendekostnaderna skulle vara dubbelt så höga, om inte samhället gick in med de stora bostadssubventionerna. Christer Nilsson tog på nytt upp omprövningen av de generella subventionerna. I mitt svar nämnde jag ett uttalande som gjordes i den förra budgetpropositionen och som gjorts i budgetpropositioner tidigare och som riksdagen ställt sig bakom. Får jag fråga om Christer Nilsson och det socialdemokratiska partiet inte delar den uppfattningen? De omprövningar som vi hittills har gjort är exempelvis att vi höjde villaskatten från 2 90 till 3 70, att vi sänkte den garanterade räntan i nyproduktionen för att minska boendekostnaderna i denna och stimulera bostadsbyggandet, att vi ökade takten för avtrappningen av de generella subventionerna i beståndet, varvid höjningen var störst för småhusen. Detta är några av de omprövningar av de totala bostadssubventionerna som vi har gjort under de gångna åren. Jag vill 43 fråga Christer Nilsson: Delar ni inte den uppfattningen att man ständigt måste göra sådana omprioriteringar för att styra in subventionerna där de bäst behövs och för att stimulera bostadsbyggande och bostadskonsumtion bland de svagaste i samhället?
Herr talman! Vad som präglar dagens bostadspolitik är mängder av problem. Vi har ett lägre bostadsbyggande, vi klarar inte det mål som självaste bostadsministern och regeringen har föreslagit. Inte heller klarar vi dens.k. ökningen, med 1978 som utgångspunkt, som bostadsministern talar om. I producentledet stiger priserna ständigt, och riksdagen har begärt särskilda åtgärder för att kartlägga och komma till rätta med dessa oftast mycket stora prishöjningar. Hyrorna har ständigt ökat. Bostadskonsumenterna har det besvärligt, trots att det görs ansträngningar att öka bostadsbidragen. Vi har alltså en bostadsbrist som är värre än någonsin under de två senaste decennierna. Jag förvånar mig över att bostadsministern så ofta tar så lätt på bostadspolitiken. Det är ju en väldigt angelägen fråga. Den är viktig inte bara för de betalningssvaga utan också för alla dem som står i bostadsköerna och inte har någon chans att ens på lång sikt få en egen bostad. Ändå är den egna bostaden den primära förutsättningen för att kunna göra en god samhällsinsats, för att skapa familj, för att skaffa sig vänner och umgänge och för att trivas i samhället. Kanske bostadsministern vill tala om för oss som bor i Stockholm vad vi skall svara den unga generationen, de ungdomar som vi varje morgon ser stå utanför bostadsförmedlingen på S:t Eriksgatan i Stockholm. Vad skall vi säga till dessa ungdomar när de efterfrågar en sådan elementär sak som rätten till en egen bostad? Skall vi säga: Bostadsministern har sagt att vi har lika hög nivå som 1978, ni skall inte vara oroliga för det här kommer att ordna sig. Jag vill bara fästa uppmärksamheten på att Sveriges riksdag har sagt till dåvarande folkpartiregeringen och därmed till bostadsministern att det är för slappt, man måste driva på bostadspolitiken. Jag tycker att Birgit Friggebo borde ta allvarligare på denna mycket starka opinionsyttring från riksdagen, där samtliga partier utom folkpartiet ställde ökade krav på folkpartiregeringen. Jag utgår ifrån att Birgit Friggebo har tagit med sig dessa krav in i den nya trepartiregeringen. Ett av bostadsministerns starkaste argument i debatten med Christer Nilsson var ju att han inte vet vad som kommer att föreslås i budgetpropositionen. Det är klart att Christer Nilsson inte kan veta det. Det vet inte jag heller, men jag utgår ifrån att bostadsministern vet det. Det har ju redan publicerats en del i dagstidningarna, så varför inte berätta litet grand om de nya inslag som regeringen har för avsikt att presentera i januari 1980? Detta förslag utlöste ju en våldsam glädje hos bostadsministerns medhjälpare, så jag förmodar att det finns något att redovisa för oss här i riksdagen som är intresserade av bostadspolitiken och som följer bostadspolitiken både Ge oss ett råd, fru Friggebo, vad vi skall svara den unga generationen, morgondagens föräldrar! Vad skall vi svara dem, när de står år efter år i en ändlös bostadskö och det inte finns några tecken på att regeringen har tagit ad notam de krav som en mycket stark opinion i riksdagen ställde våren 1979? Gårdagens besked om att folkpartiet har minskat i popularitet hos väljarna är kanske en bekräftelse på att missnöjet med bostadspolitiken nu är så stort att det parti som får betala är folkpartiet, som ju har ansvaret för bostadspolitiken. Det är alltså bostadsministerns eget parti som är utsatt för denna hårda press och denna hårda dom från väljarna.
Herr talman! Det kan ibland vara riktigt att göra omprövningar av sociala reformer, men det är fel att göra omprövningar av låneregler och bostadsbidrag i en tid av mycket svår bostadsbrist och höga hyror. Riksdagen har ju underkänt folkpartiregeringens bostadspolitik, men statsrådet Friggebo är inte intresserad av att uppfylla riksdagens beslut, något som kan bli intressant från konstitutionell synpunkt. Jag måste alltså konstatera att bostadsministern är ointresserad av att komma till rätta med den svåra bostadsbristen, trots att tiotusentals människor står i kö för att få bostad och problemen klart kommer att förvärras under 1980-talet. Jag förstår inte varför bostadsministern lägger ned all sin energi på att dölja problemen i stället för att söka få fram konstruktiva förslag till hur man skall lösa dem. När det gäller planminister Danells uttalande i Aftonbladet vill jag återge vad han sade: Vi kan inte fortsätta med de onaturligt låga hyrorna. Någon direkt ställning till det uttalandet tog inte bostadsministern. Hon försökte i stället tolka vad hennes moderate kollega har sagt. Eftersom Georg Danell tillhör regeringens största parti finns det anledning för folk att hysa oro, när han tycker att hyrorna är onaturligt låga.

Herr talman! Vi har fått en föredragning om kösituationen runt om i landet. Låt mig peka på en kösituation. Sundsvall hade 9 900 personer i sin bostadskö. Sedan gick man igenom den och undersökte vilka som verkligen ville ha och hade behov av bostad. Efter den genomgången fanns det kvar ca 900 personer i bostadskön. Sundsvall har en bostadsproduktion som innebär att man ganska snart kan ge dessa personer bostad. Jag anser att man skall vara vaksam över de siffror som bostadsförmedlingarnas köer utvisar och inte tro att man kan göra bostadsbyggnadsprognoser efter dem. Vi vet att när man lade om kösystemet i Göteborg, så försvann det tiotusentals personer från köerna. I Stockholm håller man på med en sådan omläggning nu. Däremot är det naturligtvis intressant att titta på vad kommunernas egna bedömningar leder fram till. Kommunerna skall ju göra bedömningar av 45 bostadssituationen, den bostadsstandard som folk har och behovet av framtida bostadsproduktion. Deras bedömningar av behovet för 1980 ligger på mellan 60 000 och 61 000 nya lägenheter. Jag tror dock att det finns behov avatt, och det har jag tidigare framfört, fördjupa och förbättra metoderna för hur vi skall beräkna det framtida bostadsbehovet och därmed också behovet av bostadsbyggande. Jag sade i mitt interpellationssvar förra gången att jag är oroad för att det kan bli en framtida bostadsbrist i vissa orter i landet och speciellt i Stockholm. Det är klart att vi har en situation som innebär att kommunerna mycket mer målmedvetet måste gå in för att hitta nya objekt att bygga, så att ungdomarnas bostadssituation kan förbättras och deras bostadsefterfrågan tillfredsställas. Men jag måste bestämt vända mig mot den beskrivning som Oskar Lindkvist gör, när han säger att vi har den värsta bostadsbristen på två decennier. Det måste betyda antingen att Oskar Lindkvist är totalt okunnig om vad vi ungdomar fick genomleva under 1960-talet eller att han är illvillig. Bostadsstandarden är nämligen väsentligt bättre för dem som har en lägenhet nu än vad den var då. Tidigare var bostadsstandarden dålig, och människor var mycket mer trångbodda. Det är väsentligt färre människor som saknar bostad i dag än exempelvis under 1960-talet. Om Oskar Lindkvist har en sådan verklighetsuppfattning kan vi förmodligen aldrig bli sams. Men jag tror inte att hans påstående var så allvarligt menat. Vi har vidtagit åtgärder sedan riksdagen i våras behandlade frågan om bostadsbyggnadsbehovet. Det har skett en kraftig förbättring på lånesidan, så att det skall vara möjligt att få statliga lån för att bygga bostäder. Vi har tagit bort bostadsbyggnadsramarna i år. Det betyder att kommunerna kan rekvirera de kvoter som de vill ha för att öka sitt bostadsbyggande. Det intressanta är, tycker jag, med tanke på vad som här framförts om civilutskottets och riksdagens uttalande gentemot folkpartiregeringen i våras, att man inte gjorde några som helst förändringar i bostadsbyggnadsramarna för de kommande åren utan godtog folkpartiets förslag till bostadsbyggnadsramar. Man kom heller inte med något som helst förslag till förändringar i låneregler eller på annat sätt. Jag är medveten om att det i vissa regioner — framför allt gäller det Stockholmsregionen — finns risk för en bostadsbrist. Det måste både vi här i riksdagen och framför allt kommunerna, som skall planera bostadsbyggandet och genomföra det, ta mycket seriöst på. Det byggs väldigt mycket bostäder i Sverige, och det visar att det är möjligt att bygga bostäder med det finansieringssystem som vi har. Det är den biten, finansieringssystemet och det ekonomiska utrymmet, som riksdag och regering ansvarar för när det gäller bostadsbyggandet.
Herr talman! Det är möjligt att jag är okunnig om bostadspolitiken, i varje fallinte så kunnig som bostadsministern. Och det är möjligt att jag är illvillig, dock inte så illvillig som bostadsministern. Mitt intresse i bostadspolitiken är att vi skall få en fungerande bostadsmarknad i det svenska samhället, där efterfrågan på bostäder kan tillgodoses till hyreskostnader som är överkom Nr 48 liga för det svenska folket. Det är en legitim och mycket elementär uppfattning om hur bostadspolitiken skall fungera. På den punkten får bostadsministern använda vilket ordspråk som helst — det kan inte finnas någon annan målsättning för oss som i det socialdemokratiska partiet arbetar för en bättre bostadsmarknad. Bostadsministern sade i det senaste inlägget att en undersökning visat att kommunerna kommit upp i 60 000-61 000 lägenheter per år. Men vi vet alla att det inte räcker till. Det vet var och en som något så när följt bostadspolitiken och sett bostadsstyrelsens anslagsäskanden och målsättning för bostadsbyggandet. Det vet den som följt med vad som sagts på socialdemokratiska partikongressen och på Byggnadsarbetareförbundets egen kongress om behovet av ökat bostadsbyggande. Det har också sagts av tre statliga utredningar på 1970-talet. Alla dessa har markerat vikten av ett kraftigt ökat bostadsbyggande och satt målsättningen 70000 å 75 000 lägenheter per år. I våras påpekade civilutskottet för regeringen att kommunernas ambition på denna punkt måste förstärkas av en ökad ambitionsgrad i regeringen. Regeringen gör för litet för att driva på kommunernas intresse för att öka bostadsbyggandet. Nu säger Birgit Friggebo att det väl ändå är att ta i att vi skulle ha den värsta bostadsbristen på de två senaste decennierna. Hon pekar på sin egen ungdom på 1960-talet. Det finns en mycket avgörande skillnad. Medan vi i dag upplever samma symtom på bristen har vi alltså ett bostadsbyggande som är så lågt att vi får gå tillbaka till 1930-talet för att hitta en jämförelse. På 1960-talet var det, framför allt genom riksdagens beslut 1965, inte bara fråga om en mycket hög produktionstakt. Man antog också ett miljonprogram under vilket man på en tioårsperiod ökade bostadsbyggandet med en miljon nya lägenheter. Den dåvarande regeringen tog intryck av den opinion som fanns och satsade våldsamt på ett ökat bostadsbyggande. Den regering vi har nu — och det gäller även den regering som leddes av folkpartiet — har alls inte den ambitionen. Man nöjer sig med att man under 1979 påbörjar 54 000, 55 000 eller kanske 56 000 lägenheter, alltså något mindre än vad som påbörjades under 1978. Det är alltså en helt avgörande skillnad. Jag skulle också vilja varna för att alltför mycket ta intryck bara av hur många som saknar bostad. Det finns folk som har bostad, men som bor i andrahandsupplåtna lägenheter eller som är inneboende. Det finns familjer som har växt till och behöver öka sitt bostadsutrymme. Det finns familjer som bor trångt och därför vill ha större bostäder. Det finns också familjer och enskilda som vill övergå till en annan upplåtelseform än den de redan har. Det är det samlade trycket på bostadsefterfrågan som jag tycker man skall ta mycket allvarligt på från regeringens sida. Slutligen medger Birgit Friggebo — och där vet jag att hon har en ”inside u information” som är den bästa tänkbara — att det är bekymmer i Stockholm. En partivän till Birgit Friggebo hade en artikel i Dagens Nyheter i valrörelsens upptakt i vilken han berättade att Stockholm saknar 30 000 lägenheter. Det är alldeles riktigt att det är bekymmersamt i Stockholm, men i det fallet använder bostadsministern ett alldeles för milt uttryck. Den bostadspolitik de borgerliga fört i Stockholm är en av de sämsta som det här landet över huvud taget kan visa upp. Det tycker jag Birgit Friggebo gärna kan medge, om vi nu skall vara litet uppriktiga mot varandra i den här bostadsdebatten.
Herr talman! När statsrådet Friggebo försvarar sin bostadspolitik sker det efter två huvudlinjer som kommer tillbaka i varje anförande. Hon säger dels att det inte finns någon bostadsbrist, dels att det är kommunernas fel att det finns svårigheter på bostadsmarknaden. Att problemen kanske var större under 1960-talet är ju ingen tröst för de 53 700 människor som saknar egen bostad i Stockholm eller för de 1 000 som saknar bostad i Norrköping. Det är heller inte någon tröst för alla de ungdomar som saknar egen bostad. Även om man skalar bort överdrifter i bostadsförmedlingarnas statistik kvarstår det faktum att vi har en ganska besvärande bostadsbrist i stora delar avlandet. Erkänn detta, statsrådet Friggebo, och lägg fram en bostadspolitik så att vi kan uppfylla riksdagsbeslutet om ökat bostadsbyggande! Statsrådet Friggebo försöker alltid smita ifrån sitt ansvar genom att påstå att det är kommunernas fel att bostadsbyggandet ligger på en för låg nivå. Det är, som jag sade tidigare i dag, regeringen som har huvudansvaret för bostadspolitiken. Kommunerna bygger för litet på grund av ständigt återkommande överkostnader. Det har exempelvis länsbostadsnämnden i Östergötland påpekat i ett brev till bostadsdepartementet. Det är ju inte kommunernas fel att finansieringssystemet har brister. Förändra lånereglerna, så kan kommunerna och bostadsföretagen ta sitt ansvar för bostadspolitiken. Det vi upplever nu är precis det som Oskar Lindkvist sade. När det fanns en brist på 1950 och 1960-talen byggdes den bort av den socialdemokratiska regeringen. I dag har vi en ny bostadsbrist, men den försöker bostadsministern dölja och är helt ointresserad av att lägga fram en plan för ett ökat bostadsbyggande.

Herr talman! Vi har en lag som heter bostadsförsörjningslagen. Enligt den har kommunerna ansvaret för bostadsförsörjningen. Det är en gammal lag, konstruerad under den socialdemokratiska tiden och senast bekräftad i ett riksdagsbeslut för något år sedan då vi behandlade bostadsadministratio Det var inte jag som drog in situationen på 1960-talet, Christer Nilsson, utan det var Oskar Lindkvist. Det är bra att åtminstone vi är överens om att situationen i dag inte är likadan som den var då. Det var alldeles utmärkt att den socialdemokratiska regeringen på 1960-talet efter våldsam kritik under inte bara ett eller ett och ett halvt år, utan minst under ett decennium, från oppositionen och framför allt folkpartiet tog detta ad notam och kom i gång med ett bostadsbyggande som gjorde att vi fick bort bostadsbristen. Jag var inte med då, men vad man då ständigt diskuterade var vilket utrymme kommunerna skulle få av den totala ekonomin för bostadsinvesteringar. Det var bostadsramarna man diskuterade. I år har vi alltså avskaffat dessa ramar. De finns inte längre som hinder för bostadsbyggande, utan kommunerna får rekvirera vad de anser sig behöva för att klara sitt ansvar enligt bostadsförsörjningslagen att ställa lägenheter till förfogande för bostadssökande. Det är en avgörande och stor skillnad. Den andra biten av statsmakternas ansvar gäller långivningen, alltså finansieringen. Där har vi alltså flera gånger under de senaste tre åren — i början av 1977, i september 1978 och den 1 juli 1979 — höjt bostadslånet utöver vad som varit motiverat av den vanliga prisökningen för att stimulera bostadsbyggandet. Hade vi inte vidtagit dessa åtgärder och dessutom sänkt den garanterade räntan, hade bostadskostnaderna varit flera hundra kronor högre per månad för dem som flyttar in i nya bostäder. Det hela innebär alltså att vi dels har stimulerat bostadsefterfrågan, dels har möjliggjort och stimulerat bostadsbyggandet. Det fick till effekt en ökad bostadsbyggnadsvolym som vände den nedåtgående trend vi haft under hela 1970-talet. I år behåller vi — hittills — ökningstakten. Möjligen kan den bli något lägre på grund av att arbetsmarknadsmyndigheterna tillsammans med byggfacket och arbetsgivarorganisationen beslutat sig för att försöka få en utjämning av byggandet mellan vinter och sommar för att slippa en överhettning. Låt mig samtidigt säga att det såvitt jag förstår är bostadsbyggandet som är prioriterat och framför allt förvaltningsbyggnader och annat som tas bort. När det gäller Stockholm är vi alla, såväl regionalt — kommunalpolitiker och landstingspolitiker — som tydligen även på nationell nivå, ense om att situationen inte är bra. Det behövs ett ökat bostadsbyggande. BI. a. folkpartiet har i landstinget föreslagit att kommunerna skall ges ett bidrag, exempelvis 10 000 kr., för varje nyproducerad lägenhet. Detta skulle göras för att stimulera kommunerna. Alla — åtminstone vi som kommer från Stockholm — känner ju till den inomregionala debatt som förs, där de kommuner som tidigare byggde väldigt mycket säger att de nu inte vill bygga mer, eftersom de i samband med det tidigare kraftiga byggandet satte sig i en besvärlig kommunalekonomisk situation. Och övriga kommuner säger att de inte vill sätta sig i den situation som de andra kommunerna hamnade i då vi 49 fick ett drastiskt ökat bostadsbyggande. Men det är inte fråga om det nu, utan vad vi behöver är en ökning som är jämnt fördelad mellan de olika kommunerna. Och om de andra partierna i exempelvis Stockholms läns landsting — det är ju ett särskilt Stockholmsproblem — kunde pröva det förslag som folkpartiet lagt fram, så kanske vi skulle få en bättre tingens ordning.
Herr talman! De s.k. överkostnaderna är i dag så höga att bostadsföretagen inte kan eller tvekar att bygga. Många av de lägenheter som i år skulle ha påbörjats kommer inte att lämna planeringsstadiet eller ritbordet. Och vem kan eller får starta byggen när överkostnaderna blir omkring 20 20 och årshyran beräknas till omkring 25 000 för en normal trerumslägenhet? I många projekt hotar överkostnaderna att bli så höga att länsbostadsnämnderna inte kommer att kunna lämna godkännande för statliga lån. Det är alltså låneproblemet som gör att företagen vägrar eller tvekar att bygga och att anvisade byggnadskvoter inte utnyttjas. I detta läge kan inte kommunerna genomföra sina bostadsbyggnadsprogram, trots att tusentals människor står i kö för att få en bostad. Vad saken gäller är alltså att förändra finansieringssystemet — inte att skylla problemet på kommunerna.
Herr talman! Jag tror inte att vi skall skriva om 1960-talets historiska förlopp när det gäller bostadspolitiken. Det är väl ändå ganska magstarkt att i riksdagen år 1979 säga att det var tack vare att folkpartiet drev på som vi fick den starka uppgången i bostadsproduktionen. Birgit Friggebo vet mycket väl att det var en mycket avgörande och mycket bestämd insats från den socialdemokratiska arbetarrörelsen som åstadkom denna uppgång. Arbetarrörelsen tog också intryck av den opinion som fanns, vilket ledde fram till att man inte bara sade att det skulle byggas många bostäder, som folkpartiet gjorde, utan också avdelade de resurser som behövdes för att genomföra en hög byggnadstakt. Det kan väl ändå lända den socialdemokratiska regeringen och riksdagsgruppen till heder att man drev upp bostadsbyggandet i Sverige till en rekordstor produktion, den främsta i världen vid alla jämförelser. Men det är nog talat om 1960-talet, nu handlar det om 1980-talet. Vi går alltså in i 1980-talet med ett för lågt bostadsbyggande. Och jag förvånar mig över att bostadsministern inte har ett uns intresse för att exempelvis ta emot de många konstruktiva förslag som vi från den socialdemokratiska riksdagsgruppen lämnar när det gäller bostadspolitiken. Bostadsministern intar en så negativ och frånstötande attityd och tycker tydligen att det är felaktigt att man över huvud taget lägger sig i bostadspolitiken, trots att vi vet hur besvärligt det är på bostadsmarknaden. Bostadsministern säger: Det är inte bra i Stockholm. Ja, det är ju låt mig säga ett familjeuttryck — det är helt enkelt fråga om en skandal i Stockholm. Nr 48 Det är en politisk skandal att tiotusentals ungdomar och aadra medborgare inte kan få lägenhet inom överskådlig tid. När nu bostadsministern säger att vi har bostadsförsörjningslagen och att det är kommunerna som har ansvaret för bostadsförsörjningen så är det riktigt — de har det primära ansvaret. Strax efteråt säger hon att ett tecken på att folkpartiet är en drivande kraft är att man i Stockholms läns landsting har föreslagit åtgärder för att åstadkomma ett ökat bostadsbyggande. Men Birgit Friggebo sade ingenting om varför folkpartiet i Stockholm — Stockholm är också en kommun och har det primära bostadsförsörjningsansvaret —-inte har orkat ta några som helst initiativ för att driva på ett ökat bostadsbyggande. Sedan skall vi klara ut en mycket viktig sak. Vad som sades i våras i riksdagen av samtliga partier utom folkpartiet var att det nu behövs handling från regeringens sida. Vi har ekonomiskt utrymme, och vi har ekonomiska ramar. Det finns alltså möjligheter att öka bostadsbyggandet, det är helt klart. Vi vet också att kommunerna på sina håll är tveksamma därför att det, precis som Christer Nilsson säger, är våldsamma överkostnader. Man är rädd för att dra i gång en bostadsproduktion där man inte kan klara finansieringen och där man får hyror som inte är betalningsbara för det stora flertalet medborgargrupper. Men riksdagen sade också att regeringen nu måste visa aktivitet. Man får inte bara slå sig till ro och sitta och tro att allting ordnar sig bara därför att vi har en bostadsförsörjningslag. Det är regeringens stora och viktiga uppgift att ge stimulans och samverka med kommunerna, bostadsstyrelsen, länsbostadsnämnderna och andra myndigheter för att driva upp bostadsbyggandet, så att vi får en fungerande bostadsmarknad. Det är elementära krav som medborgarna ställer i det svenska samhället. Jag är litet förvånad över att bostadsministern, som är en av de yngsta ledamöterna i den borgerliga trepartiregeringen, inte har större känsla för de svårigheter som de unga familjer i Sverige har som inte kan komma över en lägenhet inom överskådlig tid. Ta litet allvarligare på bostadspolitiken och fundera litet över om det ändå inte kan vara någonting i den socialdemokratiska idégivningen i fråga om bostadspolitiken som regeringen kan ha nytta av! Vi har nämligen i vårt parti lång erfarenhet av att som tradition bedriva en modern bostadspolitik, och det är därför vi aktiverar oss trots att vi vet att vi dess värre ännu så länge inte har majoritet i riksdagen.
Herr talman! Vi har kommit litet långt ifrån den direkta fråga som ställdes i interpellationen, nämligen vad jag är beredd att förorda i budgetarbetet när det gäller bostadspolitiken. Jag är alltså förhindrad att föra den debatten, bl.a. därför att regeringen — det är faktiskt sant — ännu inte har avslutat arbetet med budgetpropositionen. Därför är det svårt att föra debatten mera långsiktigt och att tala om de förslag som kommer att framläggas i budgetpropositionen. Vi har alltså visat aktivitet i förhållande till den 51 behandling som budgetpropositionen fick förra året. Vi höjde låneunderlaget mycket kraftigt den 1 juli, bl.a. för flerbostadshusen just för att ungdomarna skall få bostäder. Jag skall inte förlänga denna debatt vidare, utan vi får återkomma dels när regeringen själv känner till exakt vilka förslag den kommer att lägga fram, dels när riksdagsledamöterna har fått information om detta.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat arbetsmarknadsministern vilka åtgärder denne ämnar vidta för att det beviljade lånet och bidraget till SKF Steel i Hofors används för att trygga jobben i gruva och kulsinterverk. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Regeringen beviljade i maj i år SKF Steel 25 milj.kr. i lokaliseringslån och 10 milj.kr. i energibidrag för installation av s.k. plasmautrustning i järnsvampverket i Hofors. Investeringen innebär utnyttjande av ny energisparande teknologi och betyder att driften vid järnsvampverket efter drygt ett års uppehåll återupptas. Ett av motiven för att ge regionalpolitiskt stöd var att sysselsättningen därigenom skulle tryggas för de anställda vid gruvan i Vingesbacke och vid kulsinterverket. SKF har i skrivelse till industridepartementet underrättat om att gruvdriften eventuellt kan komma att läggas ned. Man har därvid också tagit upp frågan huruvida lokaliseringslånets storlek påverkas av en eventuell nedläggning. Enligt vad jag har erfarit pågår f. n. MBL-förhandlingar om hithörande frågor mellan företagets ledning och de lokala fackliga organisationerna. Jag är därför i dag inte beredd att gå närmare in på frågan, utan vill avvakta utgången av dessa förhandlingar.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Låt mig först säga att jag har väldigt svårt att förstå att ett så vinstrikt företag som SKF ändå är skall behöva få statsmedel. Med tanke på den oerhört svåra situation som råder på arbetsmarknaden i Hofors har jag däremot förståelse för de bevekelsegrunder som låg bakom, när den förra folkpartiregeringen och Hofors kommun tyckte att SKF Steel skulle få lokaliseringslånet och energibidraget. Jag vill också säga att jag tycker att SKF Steel i Hofors har bedrivit ett kvalificerat lurendrejeri i den här frågan. Det förhåller sig nämligen så, att Nr 48 när företaget ansökte om de här pengarna i form av lån och bidrag, var ett Måndagen den starkt skäl härför att man skulle kunna trygga sysselsättningen vid gruvan i 10 december 1979 Vingesbacke och därmed vid kulsinterverket. Under tiden som frågan bereddes i industridepartementet och innan företaget fick klartecken från Om användningen industridepartementet, förde SKF Steel en våldsam kampanj som gick ut på — qv lån och bidrag hur viktigt det var att bevara gruvorna i Mellansverige, hur viktigt det var att — ;;]] SKF Steel i trygga jobben, hur viktigt det var att satsa på kvalitet, osv. Men när ansökan Hofors om de här pengarna hade beviljats, blev det väldigt tyst från SKF Steels sida. Så gick det någon månad, och sedan meddelade företaget helt plötsligt: Vi skall lägga ner den här verksamheten. Det blir ingenting. De 75 jobb som det rör sig om kan vi inte ha kvar. Industriministern hänvisar till pågående MBL-förhandlingar. Men det är en sak för sig. Det är ju alltid så att när ett företag varslar om nedläggningar eller permitteringar, skall det ske MBL-förhandlingar. Och vi vet ju vad dessa kommer att resultera i i det här fallet. Dessutom har gruvfacket i Hofors sagt bestämt nej till nedläggningen av gruvdriften i Vingesbacke. Facket hävdar med bestämdhet att det är ett samhällsekonomiskt vansinne att lägga ner den. Frågan är då — och den tycker jag Nils Åsling skall svara på — om verkligen företaget skall stå fast vid det löfte som gavs när företaget sökte lånet, nämligen att rädda 75 jobb. Skall det löftet gälla? Det är väl så att om man får lokaliseringslån, då är detta förknippat just med sådana här sysselsättningsbefrämjande åtgärder? När det gäller den frågeställningen tycker jag att Nils Åsling borde kunna ha en bestämd mening redan i dag, och inte krypa bakom några MBL-förhandlingar.
Herr talman! Det framgår av de regler som gäller för lokaliseringsstöd att om inte företaget uppfyller de villkor som är förknippade med lokaliseringsstödet har statsmakterna förbehållit sig rätten att ingå i närmare förhandlingar om omständigheterna kring detta. Jag har berört detta förhållande i mitt svar och vill nu bara understryka detta. Men så länge företaget håller på med MBL-förhandlingar har jag ingen anledning att göra några ytterligare kommentarer.
Herr talman! Stålindustrin är en mycket viktig basnäring i det här landet. Den har stor betydelse för Hofors som kommun och jag vill påstå för hela Gästrikland. Är det då samhällsekonomiskt vettigt att exempelvis plocka bort vissa bitar av den basnäringen. Vad anser Nils Åsling om det? Jag tycker att utgångspunkten måste vara att i första hand försöka tvinga SKF att behålla driften vid gruvan i Vingesbacke. Om SKF inte gör det, dvs. inte uppfyller det löfte företaget gav vid ansökan om bidrag, måste nästa steg självfallet vara att dra in hela lokaliseringslånet. Då finns det ju ingen anledning att SKF skall få behålla vissa av de 25 53 miljonerna, utan då finns det väl bara en sak att göra: att dra in hela lånet.

Herr talman! Thage Peterson har frågat mig om jag är beredd att vidta omedelbara och kraftfulla åtgärder för att vända den negativa utvecklingen inom den del av den svenska industrin som tillverkar utrustning för våra basindustrier. Vissa delar av svensk verkstadsindustri är i ett besvärligt läge med svag efterfrågan på produkterna, dålig eller obefintlig lönsamhet och svårigheter att upprätthålla sysselsättningen. Detta gäller bl.a. industrin för tillverkning av maskiner till pappersoch massaindustrin, sågverksindustrin och skogsbruket. Tyvärr verkar det också som om dessa utsatta delar av verkstadsindustrin i varje fall inte ännu har kunnat ryckas med i den konjunkturuppgång som annars råder inom branschen som helhet. Regeringen avser att föra en ekonomisk politik som är inriktad bl.a. på att svensk industri skall expandera och vara konkurrenskraftig gentemot omvärlden. Denna politik kommer att gynna även problemsektorerna inom verkstadsindustrin. Fonden för industriell utveckling, som nyligen har inlett sin verksamhet, satsningen på svensk projektexport och andra genomförda åtgärder kommer också att kunna bidra positivt. Det kommer sannolikt att behövas en strukturell omdaning och produktförnyelse inom dessa sektorer som ställer stora krav på förutseende och handlingsförmåga hos berörda företag. Jag kommer att noga följa den fortsatta utvecklingen inte minst från sysselsättningssynpunkt. Statens industriverk ägnar också särskild uppmärksamhet åt dessa frågor. Verket har i uppdrag att genomföra studier av delbranscher inom verkstadsindustrin. Dessa syftar till att ge företagen underlag för strukturella och andra anpassningsåtgärder inför framtiden, men det kan inte uteslutas att studierna också kan leda fram till förslag om statliga stödåtgärder. Industriverket har vidare regeringens uppdrag att tillsammans med styrelsen för teknisk utveckling utreda svensk elektronikindustris nuläge och utvecklingsmöjligheter. Interpellanten redovisar en starkt förenklad syn på sambandet mellan basindustrin och utrustningsindustrin. Det förekommer givetvis väsentliga affärsförbindelser mellan den svenska basindustrin och utrustningsindustrin, och det är angeläget att denna samverkan utvecklas till ömsesidig nytta. Men det måste också konstateras att den svenska basindustrin i stor utsträckning köper sin utrustning utomlands och att utrustningsindustrin avsätter en stor del av sin produktion utanför Sverige. Ca 60 76 av de maskiner som produceras i Sverige går på export, och en nära nog lika hög andel av de Nr 48 maskiner som köps i Sverige kommer utifrån. Vi är ett litet land och är Måndagen den tvungna att delta intensivt i den internationella arbetsfördelningen för att 10 december 1979 vårt näringsliv och vår levnadsstandard skall kunna behålla en hög nivå. ASSI:s upphandling av en ny pappersmaskin nämns i interpellationen som ett exempel på att de samhällsägda basindustrierna i växande grad köper sin utrustning utomlands. Det är tveksamt om detta är en riktig bedömning och i varje fall är exemplet mindre väl valt. Över hälften av ordersumman för själva maskinen gick till en svensk leverantör, och av projektets totala kostnad på 750 milj.kr. beräknas 80 26 hamna hos svenska leverantörer eller entreprenörer. Principen när basindustrin — den må vara samhällsägd eller ej — köper utrustning måste f. ö. vara att det tekniskt och ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet väljs oavsett från vilket land utrustningen kommer. Den grundprincipen är en förutsättning för basindustrins konkurrenskraft och möjligheter att ge sysselsättning.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Jag hade naturligtvis hoppats på ett mera viljestarkt svar. Tyvärr visar svaret att industriministern inte tycks vara helt införstådd med vad som håller på att hända inom svensk utrustningsindustri. Industriministerns svar ger en bild av passivitet, och bristen på vilja att ingripa är alltför tydlig. Jag tycker att detta är allvarligt, ty vad det handlar om är att en viktig del av svensk industri, en tekniskt högtstående tillverkning och betydande kunskaper hos de anställda på alla nivåer håller på att utarmas. Industriministern säger i sitt svar att principen måste vara att det tekniskt och ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet väljs oavsett från vilket land utrustningen kommer. Ja, självfallet skall de svenska basindustrierna ha bästa möjliga teknik. Jag har inte hävdat något annat. Men så enkelt kan man inte komma runt problemet. Det är nämligen i många fall inte så att de svenska tillverkarna saknar kunnandet eller tekniken. Det är i stället så att de svenska utrustningstillverkarna inte kan få ut sin teknik. Företagen får inga eller inte tillräckligt många order. Därmed får man inga möjligheter att visa upp fungerande referensanläggningar, och således får man inte några nya order. Detta är den onda cirkel som jag talar om i min interpellation, som jag har ställt mycket seriöst och med ett försiktigt ordval. Nu säger industriministern i sitt svar att jag har en alldeles för förenklad bild av sambandet mellan basindustrin och utrustningsindustrin. När jag läste detta trodde jag först att det var ett utslag av herr Åslings sedvanliga debattnivå när han och jag debatterar, dvs. att tala om förenklingar t.ex. Men efter hand har jag förstått att det hela faktiskt är ett uttryck för herr Åslings verkliga inställning. Sammanfattar jag industriministerns argumentering, så finner jag att det i stället är herr Åsling som har denna förenklade syn. I interpellationssvaret konstateras nämligen att den svenska basindustrin i stor utsträckning köper sin utrustning utomlands. Ja, det är just det som är problemet. Orderna går till utlandet trots att vi i många fall har en 55 inhemsk industri som har både kunnandet och kapaciteten. Vi saknar det naturliga sambandet mellan basindustri och utrustningsindustri som betraktas som helt naturligt i vår omvärld. Herr Åsling, se på Japans eller Tysklands stålindustri. Där finns ett intimt samarbete mellan tillverkare och beställare, i en del fall genom ett gemensamt ägarintresse. Liknande förhållanden kan vi se på många andra håll i världen. Oftast är det statsmakterna som driver på denna samverkan, som tar initiativ och som tar ledningen i hela samhällets intresse. Det är bara genom att på detta sätt skaffa sig en inträdesbiljett till marknaden som man kan få volymer i produktionen som ger konkurrenskraftiga priser. Det är detta som jag har som min slutsats för de insatser som jag vill att samhället nu skall göra för den utsatta utrustningsindustrin. Industriministern säger vidare att mitt exempel på ASSI:s upphandling av pappersmaskin är ett mindre väl valt exempel, ty, heter det i svaret, en stor del av den totala ordersumman hamnar hos svenska leverantörer eller entreprenörer. Även på denna punkt visar industriministern att han inte inser eller förstår problemet. Jag vill gå så långt att jag vill säga att genom att skriva så i interpellationssvaret har Nils Åsling visat att han missuppfattat vad det rör sig om. Verkligheten är ju den att de svenska tillverkarna, i detta fall främst Karlstads Mekaniska Werkstad, får de ur teknisk synpunkt minst intressanta och minst utvecklingsbara delarna, nämligen pappersmaskinens torkparti. Men själva maskinen blir utländsk. Det blir en utländsk leverantör som får en referensanläggning att visa upp. Det blir en utländsk leverantör som kan visa att man besitter kunnandet och tekniken och — det är viktigt — som med hjälp av denna nya anläggning kan ro hem framtida order. Att som underleverantör tillverka tekniskt sett mindre intressanta delar stärker i detta fall icke KMW:s ställning på marknaden. Jag vill fråga industriministern: Är det verkligen så industriministern tänker sig den svenska utrustningsindustrins framtid, nämligen att vara mindre kvalificerad legotillverkare åt utländska konstruktörer och leverantörer? Är det verkligen så, herr Åsling? Genomgående i industriministerns svar är passiviteten och tilltron till att de enskilda företagen själva kan klara detta problem. Men verkligheten visar juatt det inte fungerar så. Den samverkan som är nödvändig kommer inte till stånd av sig själv. Det enda som industriministern talar om är att regeringen avser att föra en ekonomisk politik som syftar till en konkurrenskraftig industri. Men vad den ekonomiska politiken har lett till har vi dystert fått erfara. Sveriges ekonomiska situation är i dag allt annat än munter. Nej, fallet med ASSI:s nya pappersmaskin är icke unikt. Vi står inför en utveckling som kräver stora investeringar i vår basindustri, en avsevärd förnyelse av vår produktionsapparat. Inom skogsoch massaindustrin, på stålsidan och inom våra övriga basindustrier ser vi i dag hur en ny teknik för åtskilliga tiotal miljarder är nödvändig under 1980-talet. Jag vill hävda att det vore ingenting mindre än en industripolitisk skandal, om dessa investeringar sker samtidigt som den svenska utrustningsindustrin tynar bort och dör. Jag vet att industriministern nyligen har fått informationer om situationen i den svenska utrustningsindustrin och att han därför bör vara väl insatt i de förhållanden som många företag har. Jag vet att de fackliga organisationerna på eget initiativ har varit hos industriministern och informerat honom om läget i Sala International. Men även andra företag inom utrustningsindustrin har stora problem, t.ex. Sunds Defibrator, Svedala Arbrå och Norbergs Mekaniska Verkstad. I Morgårdshammar, som tillverkar valsverk, förhandlar man nu för andra gången i år om friställningar. Man skär ner arbetskraften på tjänstemannasidan, och man drar bl.a. ner personalen kraftigt på utvecklingsavdelningen. När det gäller Sala International vet vi att de tidigare ägarna av denna industri — när de nu bygger ut sin anläggning i Aitik — avser att köpa utrustning, inte från det tidigare ägda företaget, utan enligt de uppgifter som jag har fått avser man att gå till andra leverantörer. Jag är inte, herr Åsling - låt mig slippa att höra det nu i herr Åslings svar! — ute efter utländska firmors möjligheter och deras rätt att verka här. Inte heller är jag ute efter att stoppa ett bättre nordiskt industrisamarbete — utan det jag talar för är att den svenska utrustningsindustrin måste ha sin chans och sina möjligheter. Nu håller den industrin på att slås ut, och de utländska konkurrenterna har av olika orsaker — det finns många — blivit så dominerande och byggt upp ett sådant kontaktnät att den svenska industrin inte kommer in på marknaden. Då har man den här svåra situationen: Får man inga order, har man inga referensanläggningar att visa upp, och har man inga referensanläggningar när kunden kommer, får man heller inga betydande order när det gäller just systemen bakom de olika anläggningarna. Därför är det beklagligt att t.ex. KMW inte fick ASSI-ordern när det gäller tekniken för det system som skulle användas. Det är ingenting unikt att en nation stöttar utvecklingsarbetet inom industrin. Jag hävdar således att vi måste få en aktivare politik på detta område, att samhället måste ta initiativet till en samverkan mellan basindustrin och utrustningsindustrin. Jag tycker att industriministern borde finna det naturligt att ta initiativet till en genomgång av vår basindustris investeringsplaner och utvecklingsplaner på längre sikt och ställa resultatet av detta mot kapaciteten och kunnandet inom utrustningsindustrin. Jag vill gärna skicka med detta. Om herr Åsling sätter i gång ett sådant arbete och låter folk gå igenom den svenska utrustningsindustrin med dessa utgångspunkter, får det snart redovisat och återkommer till riksdagen med förslag till statliga åtgärder för att stärka just utrustningsindustrins ställning, lovar jag att den socialdemokratiska riksdagsgruppen kommer att välvilligt se på sådana förslag. Vi vill ha en samverkan, ett samarbete mellan beställare och tillverkare. Ett samarbete mellan olika enskilda tillverkare på större projekt skulle också bli naturligt. Då får vi en grund för att bedöma vilka utvecklingsinsatser som är nödvändiga i utrustningsindustrin. I interpellationssvaret antyder industriministern ingenting om en sådan offensiv, ett sådant framåtsyftande arbete. Jag vill därför fråga herr Åsling: Är verkligen inte landets industriminister beredd att ta något enda initiativ i den riktningen?

Herr talman! Först vill jag säga att jag delar Thage Petersons oro för den här delen av vår verkstadsindustri. Den är en viktig bas för den industriella och tekniska utvecklingen här i landet. Men vi har samtidigt ett ansvar gentemot processindustrins och utrustningsindustrins kunder att inte låta styra in denna industri mot en utveckling som skulle innebära att svensk industri inte fick den tekniska förnyelse som ändå en fri handel med teknik och utrustning innebär. Jag vill tillägga att det finns stora områden där svensk utrustningsindustri expanderar och erövrar marknadsandelar samt leder den tekniska utvecklingen. Thage Peterson har fokuserat intresset framför allt till den industri som producerar utrustning för skogsindustrin. Tyvärr har omständigheterna gjort att den industrin inte kunnat spela den här rollen under senare år.

Men jag är inte beredd att medverka till att avskärma oss från vad som händer utomlands. Den aktuella statistiken kan vara ett gott underlag för det omdömet. Enligt den statistik som nu är tillgänglig har exporten av maskiner under tiden januari till augusti i år ökat med 18 20 jämfört med motsvarande tid förra året. Importen har ökat med 14 Z under samma tid. Samtidigt har orderstocken inom maskinindustrin vuxit. Skall man döma av den här utvecklingen har alltså svensk maskinindustri inte gått tillbaka eller förlorat marknadsandelar, utan den har tvärtom gått framåt jämfört med den utländska industrin. Jag blir emellertid gång efter annan påmind om dessa problem inte bara av Thage Peterson utan också, som Thage Peterson antydde, vid samtal med facket och framför allt kanske genom fortlöpande kontakter med företag i olika branscher. Det är väl riktigt att svenska tillverkare inte saknar teknik men har haft svårt att komma ut på marknaden. Framför allt har man i vissa sektorer prismässigt inte varit konkurrenskraftig, vilket är att beklaga. Fallet Frövifors kan här åberopas som ett bra exempel. Här var det så att KMV, som Thage Peterson säger, fick ordern på torkpartiet, som är den större delen av kartongmaskinen, medan en finländsk tillverkare fick ordern på formningsenheten. Jag har i dag ingen anledning att gå in på prisrelationerna i de offerter som förelåg. Men om statsmakterna här på något sätt skulle ha föreskrivit ASSI en bestämd upphandling, skulle det ha inneburit att man hade brutit mycket gravt mot vad som kan betraktas som goda affärsmässiga principer. Dessutom vill jag betona att ASSI:s fackliga organisationer, som deltog i upphandlingen, var positiva till det sätt på vilket upphandlingen genomfördes. Man ansåg att detta var det enda rimliga som den affärsmässiga uppgörelsen såg ut.

Herr talman!

Jag vill tolka det som ett positivt besked. Vi är vidare överens om nödvändigheten av att vårt land, som är så starkt beroende av att andra länder köper av oss, har en fri handel med teknik och utrustning. Det är följaktligen inte fråga om något avskärmande från utlandet. Det har inte heller framförts några sådana tankar vare sig i min interpellation eller i mitt understrykande av att statliga åtgärder bör vidtas för att rädda och hjälpa den svenska utrustningsindustrin och för att skapa ett samband mellan denna industri och våra basnäringar. Det är alltså, herr Åsling, i dag mer en fråga om huruvida vår egen utrustningsindustri skall utarmas eller inte. I vad sedan gäller ASSI:s verksamhet i Frövifors beklagar jag att staten inte gått före och visat att man kan tro på den teknik som finns i den svenska utrustningsindustrin. Vid Karlstads Mekaniska Werkstad skapades ett antal arbetstillfällen, men den viktigaste biten, nämligen systemet-tekniken fick inte KMW svara för. Denna politik är ett led i den utarmning av svensk utrustningsindustri som har pågått under flera år. Det är inte något som tillkommit under Nils Åslings och inte heller under Erik Huss tid som industriminister utan det är en utveckling som pågått åtminstone under ett årtionde. Men i dag är Nils Åsling industriminister och alltså den som man riktar kraven mot. Av läget inom svensk utrustningsindustri i dag framgår att det finns anledning att vidta åtgärder. Jag är därför litet bedrövad över att herr Åsling inte vill gå så långt som jag önskar i fråga om åtgärder för att få till stånd ett samband mellan våra basnäringar och våra viktiga utrustningsindustrier. En statistik, herr Åsling, över hela världens köp av större pappersoch kartongfabriker under 1970-talet är nämligen en dyster läsning för svenskt vidkommande. Inte heller en förteckning över de större pappersindustriprojekten i Sverige under 1960 och 1970-talen är någon uppmuntrande läsning för svensk utrustningsindustri. Jag har gått igenom investering efter investering i de större pappersindustriprojekten i Sverige under 1960 och 1970-talen och funnit, att det i huvudsak rör sig om icke svenska leverantörer till den viktiga tekniken. Det är alltså fråga om en lång process som inneburit en utarmning av utrustningsindustrin. Detta är inte något som jag lastar herr Åsling och hans departementsledning för. Det är det förhållandet att vi inte varit tillräckligt vaksamma på 59 detta område som gör att jag i min interpellation framfört önskemålet att Nils Åsling skulle skrida till handling och lägga fram några förslag till åtgärder. Tyvärr fick jag inte något positivt svar. Därför undrar jag om inte Nils Åsling kunde ta juloch nyårshelgerna på sig för att ordentligt sätta sig in i denna bransch. Allt är inte frid och fröjd i vårt land, och inom utrustningsindustrierna har man inte en sådan ”helgsituation” som jag av herr Åslings svar utläser att han tror att det är inom denna industri. Där finns tvärtom bekymmer, vilket har påpekats både av företagarna och av de anställda. Jag bedömer att nästan alla industriföretag inom denna sektor har så stora problem att de ser 1980-talet, som nu ligger framför oss, som ett dystert decennium. Jag är litet överraskad över att industriministern inte finner något oroväckande i utvecklingen på detta område och inte vill göra det som jag har bett honom om, nämligen sätta några duktiga människor på uppgiften att så snabbt som möjligt göra en kartläggning och komma tillbaka till riksdagen med förslag till åtgärder. Vi har ett gemensamt syfte: att rädda sysselsättningen, att rädda det kunnande och den höga teknologi som vi har i de svenska utrustningsföretagen. Det tycker jag att vi borde slå vakt om. Men då får man inte sitta så stilla och ta det så lugnt som Nils Åsling gör.
Herr talman! Jag är naturligtvis intresserad av att få Thage Petersons medverkan i de åtgärder för att rusta upp denna industri som kan bli aktuella. Thage Peterson kan ju med sina goda kontakter göra sig väl informerad om de kommersiella förutsättningar som förelåg för ASSI vid upphandlingen i Frövifors. Eftersom jag är förhindrad att här offentligt nämna relationerna i offerterna skulle jag vilja uppmana Thage Peterson att privat informera sig härom. Då kommer han att finna att det inte finns något underlag för att kräva att staten skulle ha föreskrivit en annan förhandlingsordning för ASSI:s räkning. Dess värre är situationen denna. Jag tror att Thage Peterson tecknar en väl pessimistisk bild. Det är riktigt att i den utbyggnad som under senare år har skett när det gäller pappersoch massamaskinernas torkparti etc. har svenska leverantörer inte kunnat rosa marknaden. Men när det gäller råvaruhanteringen i den internationella skogsindustrin inkl. den svenska, när det gäller utvecklandet av den termomekaniska teknologin etc. är svensk industri fortfarande marknadsledande och har i väsentliga avseenden lett den tekniska utvecklingen. Det finns alltså ljuspunkter trots allt, och vi skall inte blunda för dem. Men vi skall naturligtvis inte, det har Thage Peterson rätt i, slå oss till ro. Därför har vi också från industridepartementets sida tagit initiativ för att försöka flytta fram positionerna. Genom att ge ett speciellt stöd och introducera en form av projektexport, genom att systematisera samverkan mellan vår råvarubaserade basindustri och våra maskintillverkare kan vi öka vår tekniska kompetens och vår internationella konkurrenskraft. Här finns alltså åtgärder på gång, och jag tycker att Thage Peterson skall notera dem. Om vi kan klara vår allmänna ekonomiska utveckling och därmed vår allmänna konkurrenskraft, finns det ingen anledning till alltför pessimistiska tongångar när det gäller vår utrustningsindustri.
Herr talman! Det finns, vilket jag är medveten om att industriministern känner till, en stark internationell prispress från de stora jättarna ute på världsmarknaden. De har ingen önskan att de svenska utrustningsföretagen, allra minst KMV, skall få referensanläggningar att visa upp. Det är därför som jag i min interpellation har krävt att industriministern skall lägga fram förslag om statliga insatser. Jag har ställt mig frågan: Hur skall vi i Sverige kunna hävda oss, om inte ens staten vågar satsa på svensk produktutveckling? Jag menar att staten borde stötta svensk utrustningsindustri så att vi får order, referensanläggningar och därmed större chanser på världsmarknaden. Detta motsäger inte att de statliga företagen skall vara effektiva och att de svenska basindustrierna självfallet skall ha bästa möjliga teknik — detta är åtgärder mer för att värna industrin och på sikt de svenska basnäringarna. Vi har kunnandet och erfarenheterna inom denna industrigren. Här ligger flera av våra företag på världstopp när det gäller konstruktion och maskinbyggnad. Men det är länge sedan många av dem fick riktigt stora order. De utländska leverantörerna är helt dominerande på den svenska marknaden. I vissa fall har de upp till 90 26 av den. Debatten har bekräftat en sak, nämligen att industriministern håller på att fundera över läget — det noterar jag med tillfredsställelse — men jag tycker inte att det är tillräckligt. Skall vi kunna rädda utrustningsindustrin och därmed utveckla våra basnäringar bör man ha en planering i det arbetet, för att sedan komma fram till de åtgärder som är nödvändiga för att skydda denna industrigren.

och anförde: Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig om jag har uppmärksammat den prekära situation som Firestone i Viskafors och Borås hamnat i samt vilka åtgärder jag avser att vidta. Marie-Ann Johansson har frågat mig dels vilka omedelbara initiativ jag är beredd att ta för att rädda sysselsättningen vid Firestone i Viskafors, dels vilka åtgärder jag på sikt anser nödvändiga för att sysselsättningen vid företag belägna i Sverige inte skall vara beroende av beslut fattade i andra länder, med andra lagar och utan någon insyn eller påverkansmöjligheter från svenskt håll. Hans Nyhage har frågat arbetsmarknadsministern vilka åtgärder han avser vidta för att så långt möjligt motverka och komma till rätta med de allvarliga sysselsättningsproblem som blir en följd av omfattande friställningar vid Firestone AB. Frågan har överlämnats till mig. Jag besvarar interpellationerna och frågan i ett sammanhang. Enligt vad jag har erfarit räknar ledningen för Firestone-Viskafors AB med att företaget under innevarande år, liksom de närmast föregående åren, skall uppvisa betydande förluster. Mot denna bakgrund kallade företagsledningen de fackliga organisationerna inom företaget till MBL-förhandlingar rörande företagets situation den 21 november. Samtidigt informerades jag om läget. MBL-förhandlingarna har därefter ajournerats och skall återupptas den 14 december. Enligt vad jag vidare har erfarit bedriver de fackliga organisationerna inom företaget, länsmyndigheterna samt utvecklingsfonden f.n. ett intensivt utredningsarbete för att finna konstruktiva möjligheter att förbättra förutsättningarna för företagets verksamhet. I avvaktan på resultaten av detta utredningsarbete samt på de fortsatta MBL-förhandlingarna är jag f. n. inte beredd att ytterligare kommentera situationen inom Firestones svenska dotterbolag. Jag kommer dock att nära följa den fortsatta utvecklingen. Som svar på Marie-Ann Johanssons andra delfråga konstaterar jag att utlandsägda svenska bolag här i landet rättsligt sett betraktas på samma sätt som svenskägda bolag. Vidare gäller att utlänningar och utländska företag, som bedriver näringsverksamhet här, i sin verksamhet är underkastade svensk lagstiftning och svenska myndigheters beslut. Det betyder bl.a. att den svenska arbetslagstiftningen — däribland anställningsskyddslagen — gäller på samma sätt som när svenska företag bedriver verksamhet och har anställd personal. Förhållandet är i princip detsamma beträffande de kollektivavtal som sluts mellan arbetsmarknadens parter.

Herr talman! Jag skall tacka industriministern för svaret. Det innehöll kanske inte så mycket om sådana åtgärder som jag hade hoppats på. Det ligger kanske i sakens natur att det är på det sättet. Viktigt är dock att industriministern följer den här frågan med intresse och är beredd att vidta de åtgärder som kommer att krävas när det jobb som nu görs är gjort. Det företag som det är fråga om — Firestone i Viskafors och Borås — är Skandinaviens äldsta gummifabrik och grundades redan 1890. 1966 övertog Firestone aktiemajoriteten i Viskafors gummifabrik, som då hade 900 anställda. När Firestone satsade på detta företag, utvecklade man även planer. Redan 1969 var en fabrik färdig i Borås, som man då tänkte skulle få 800 anställda. Det innebar att denna koncern skulle ha givit betydligt över 1500 arbetstillfällen. Detta har dock aldrig blivit verklighet, utan företaget har i dag knappt 1000 anställda. En satsning av detta slag var naturligtvis intressant och viktig för en bygd som Borås och Sjuhäradsbygden med dess starka inriktning på teko. Det innebar att man för denna satsning fick samhälleligt stöd av olika slag: lokaliseringsbidrag, utbildningsstöd samt visst stöd från kommunen till tomt och planering av densamma. Detta medför, som jag ser det, att samhället i dag bör kunna ställa krav på företaget att de anställda som jobbar i företaget också i framtiden skall ha en chans att få jobb. Det innebär också att vi i dag i både Borås och Viskafors har fabriker, som är tekniskt sett väl utrustade och konkurrenskraftiga. Från den synpunkten vore det felaktigt att inte utnyttja dem i framtiden. Såsom industriministern påpekade pågår ett arbete, där facket, länsstyrelsen och utvecklingsfonden undersöker vilka möjligheter som finns till förändringar av driften för att på det sättet trygga sysselsättningen. Det bör finnas bra förutsättningar att kunna komma fram till någonting. Enligt den redovisning som vi har fått vid kontakter med facket finns det orsaker till att lönsamheten har varit dålig. För några år sedan lade man ned en fabrik i Tvååker, som gjorde industrigummi. Man flyttade över verksamheten till Borås. Man hoppades att man skulle få med en del av de anställda i Tvååker till Borås för att på det sättet kunna introducera denna verksamhet där. Det blev inte så, utan man fick sätta i gång tillverkningen med ovan personal. Inte förrän nu har det börjat fungera tillfredsställande. Det har varit en orsak till att lönsamheten inte varit vad den borde vara. Ett annat problem i sammanhanget är att det har rått personalbrist. Man behöver ca 50 fler anställda än man har. Det har lett till att man har fått ett dåligt utnyttjande av tillgängliga resurser. Om allt flyter som det skall kan man göra över 4 000 bildäck per dag, men man har inte kommit upp till detta antal. Det är inte så att man inte har kunnat sälja dessa däck om man hade kunnat få fram dem. I stället har man fått tillgripa övertid för att få fram den mängd däck som man kan sälja. Det är ett dyrbart sätt att bedriva en verksamhet. Det kan naturligtvis tyckas märkligt att mani en situation med arbetslöshet har svårt att rekrytera personal. Det har också påpekats av facket. Orsakerna härtill tycker jag att man på något sätt borde försöka utröna. Man borde vidta åtgärder för att rätta till det hela. Det är faktiskt inte bara Firestone som har problem på den punkten utan också textilföretagen. Under den period som förlusterna har varit stora har också råvarupriserna stigit ganska kraftigt — enligt uppgift med 35 26 — medan däckspriserna inte har stigit med mer än 10 26. Också det är en av orsakerna till det hela. Samtliga fackförbund inom företaget är överens om att rationaliseringar måste göras. I princip är man också överens om hur dessa rationaliseringar skall sättas in. Att det är på det här sättet måste väl ändå borga för att den grupp som håller på och jobbar med konsultens hjälp skall kunna visa förutsättningar för fortsatt drift. Företaget och facket, framför allt facket, har därför velat att departementet skulle ta kontakt med företagsledningen i Amerika, så att den inte fattar beslut innan förändringarna redovisas och man har dem att ta ställning till. Ur samhällets synpunkt är det också angeläget, tycker jag, att titta litet grand på beredskapssynpunkter. Vi importerar i dag större delen av de däck som vi nyttjar i vårt land. På Firestone i Borås tillverkas dessutom traktordäck, däck till vagnar och kärror och sådant, och det måste vara en trygghet för oss att ha sådan tillverkning inom landet. Men det finns, som jag ser det, också väldigt stora regionalpolitiska skäl för att vara vaksam och ta till vara den tillverkning som Firestone har. Borås och Sjuhäradsbygden har, som jag tidigare sade, stark inriktning på textil, och satsningen på Firestone har varit ett sätt att försöka bryta ensidigheten. Jämsides med att satsa på utveckling av textilindustrin är det nödvändigt att de företag som inte sysslar med sådan tillverkning också får stöd så att de kan ge sysselsättning. Tekoindustrin i Borås kommun hade 18 500 anställda år 1965. I dag har den 6 500. På ungefär 15 år har alltså 12 000 arbetstillfällen gått förlorade, och bara en mycket liten del av dem har kompenserats av annan verksamhet. Totala antalet industrisysselsatta i Borås kommun är i dag 15 000. 1965 var de 25 000. Det har alltså skett en minskning med 10 000. Av de 2 000 arbetstillfällen som kommit till inom annan sysselsättning för att kompensera textilindustrins tillbakagång svarar Firestone för 50 96. Under denna tid har också Borås kommun minskat sitt invånarantal, och det är inte vanligt att kommunerna gör det, åtminstone inte i den här regionen. Det finns ytterligare ett skäl för samhället att se allvarligt på vad som sker. Väldigt många människor i Borås kommun är föremål för arbetsmarknaadsåtgärder: 4 236 noga räknat just nu, och det är 9,4 90 av hela arbetskraften. Motsvarande siffra för riket är 5,2 90. Vi har på nära håll sett vilket stöd samhället har givit varvsindustrin. Jag skulle vilja säga att om det värsta skulle hända med Firestone — att företaget kommer att läggas ner — får vi en situation i Borås och Sjuhäradsbygden som gott och väl svarar mot en varvsnedläggning i Göteborg. Industriministern säger i sitt svar att han skall följa frågan noga och se hur den utvecklar sig. Det tycker jag är bra. Mot den bakgrund som jag har redovisat här skulle jag ändå vilja veta om industriministern är beredd att sätta ett tryck på de amerikanska ägarna, så att någon tillverkning i Borås inte läggs ner, och om industriministern då också är beredd att vidta de stödjande åtgärder som kan anses nödvändiga för att Firestones verksamhet i Borås och Viskafors skall kunna finnas kvar.

Nr 48 Herr talman! Jag tackar för svaret på min interpellation. Jag måste säga att Måndagen den jag tycker att det är ett mycket magert svar. Ja, på min första delfråga, om 10 december 1979 initiativ för att rädda sysselsättningen vid Firestone i Viskafors, innehåller inte svaret mer än vad man kan läsa sig till i tidningarna. Och jag tolkar det som att i dagens läge gör industridepartementet inte någonting. På förra trepartiregeringens tid spelade industriministern rollen som företagsdoktor, och i folkmun döptes industridepartementet till ”akutmottagningen”. Jag får väl tolka det här svaret och annat man läst i höst och hört i debatten i dag så, att den nya trepartiregeringens industridepartement stängt mottagningen för gott och i stället låter företagen ägna sig åt s.k. egenvård. Antingen dör patienten eller också tillfrisknar han, allt beroende på hur detta marknadskraftsvirus verkar. Det kanske är det förstärkta moderata inslaget i regeringen som här gör sig gällande — får man inte gehör för egenvård på ett departement, så får man det på ett annat. För min del tycker jag att man borde avskaffa detta marknadskraftsvirus. Det vore den rätta friskvården. Herr talman! Vad gäller Firestone i Viskafors och Borås är det ju inte första gången man hotar med nedläggning. 1977 gjorde sig företaget av med fabriken i Tvååker. På våren 1978 var enligt tidningarna jobben i Viskafors och Borås hotade, men tillverkningen lades den gången inte ned. Nu är det alltså dags igen. Företagsledningen går ut och hotar med nedläggning. Man pekar på att företaget gått med förlust en rad år, och man nämner brist på arbetskraft och hög sjukfrånvaro som några av orsakerna till detta. Efter vad jag har kunnat utröna är det många arbetare som slutar på Firestone i Viskafors och Borås. Det beror främst på en mycket dålig arbetsmiljö och låga löner, förhållanden som alltså företaget kan påverka och göra någonting åt. Det är förvånande att man inte gjort det, eftersom ju företaget haft problem tidigare. Men vi kan ju hoppas att det bl.a. är sådana konstruktiva möjligheter som man nu prövar i Viskafors och som industriministern nämner i sitt svar. Om jag läser något mellan raderna i industriministerns svar, blir mitt intryck att det inte längre föreligger något omedelbart nedläggningshot vid Firestone i Viskafors och Borås. Det vore bra, om industriministern ville bekräfta om jag har läst rätt mellan raderna. Om jag inte gjort det, är — som jag skrev redan i min interpellation — detta mycket allvarligt för sysselsättningen i Borås och Sjuhäradsbygden. Det är en bygd som redan under det f.ö. blomstrande 1960-talet fick vidkännas nedläggningar av företag och inskränkningar i sysselsättningen. Tekoindustrin har ju successivt flyttat utanför landets gränser. Vpk lade under årets allmänna motionstid fram en motion, som i tio punkter gav konstruktiva förslag till ett utvecklingsprogram för svensk tekoproduktion och för tekoorterna. Jag skall nöja mig med att citera en av punkterna, där det sägs: ”Särskilda regionala utvecklingsprogram skall utarbetas på statlig nivå för den västsvenska teko-regionen samt för Västerbotten. För den västsvenska 65 regionen skall arbeten tillföras genom nya statliga industrier dels för alternativ energiteknik, dels för avancerad maskinproduktion.” Motionen ger dessutom en rad förslag för en planmässig utveckling av framtidens svenska tekoindustri. Kort sagt: För Sjuhäradsbygden krävs en kombination av satsning på ny industri och upprustning och planering av tekoindustrin från samhällets sida — detta oavsett vad som händer med Firestone; vi hoppas ju att de jobben går att rädda. Jag vill fråga industriministern om det finns några sådana planer inom industridepartementet när det gäller utvecklingen av industrin inom Sjuhäradsbygden. Herr talman! Min andra delfråga i interpellationen handlade om vilka åtgärder man på sikt vill vidta för att inte sysselsättningen i Sverige skall vara beroende av beslut fattade i andra länder, med andra lagar och utan någon insyn eller påverkansmöjlighet från svenskt håll. Här tycker jag att industriministern har gjort det mycket enkelt för sig i svaret. Eller också har industriministern missförstått min fråga. Att den svenska arbetslagstiftningen gäller för företag som verkar i Sverige är ju självklart. Men anställningsskyddslagen hjälper inte långt, om ett företag tänker lägga ned tillverkningen. Det reglerar uppsägningstider m.m. och kan väl sägas vara, om man nu skall fortsätta med sjukvårdstermer, som ett plåster på ett amputerat ben. Benet får man ju inte tillbaka med det. Oavsett anställningsskyddslagar kommer 1 000 jobb att försvinna från Sjuhäradsbygden, om Firestone lägger ned tillverkningen. Att händelserna vid Firestone föranledde mig att också ställa denna litet mera principiella fråga om utländska multinationella företag i Sverige berodde på att man i tidningarna kunde läsa att detta företag gått med förlust i ganska många år här i Sverige. Jag tror inte på företagets uppgifter härvidlag. Inte utövar ett kapitalistiskt multinationellt företag välgörenhet gentemot den svenska sysselsättningen genom att pumpa in kapital och lån år efter år. Det är ju ett känt faktum att de multinationella företagen kan manipulera med valutor, interna prissättningar och kapitalströmmar för att få en vinst att se ut som en förlust och vice versa. Och de nationella regeringarna är alltmer i händerna på de multinationella företagen. Min andra delfråga gällde alltså vad industriministern anser att det behövs för åtgärder på sikt för att komma till rätta med de här problemen. När den förra trepartiregeringen trädde till satt en utredning under ledning av landshövding Eckerberg och arbetade med dessa frågor. Vad jag kan förstå kom den så småningom fram till ett betänkande. Men jag har inte kunnat finna att detta betänkande har gett upphov till något förslag från regeringen. Industriministern får rätta mig, om jag har fel. Jag vill alltså fråga regeringen om det finns några planer på förslag när det gäller krav på utlandsägda företag som vill etablera sig i Sverige eller som redan är verksamma här. Jag vill gärna återkomma med synpunkter när jag har hört industriminis terns svar. Det svar som jag har fått på interpellationen ger nämligen inte svar Nr 48

Herr talman! Tyvärr tvingas jag konstatera att det svar som industrimi | É Om sysselsättnistern här lämnat, och för vilket jag härmed tackar, inte ger minsta besked - é é ningsproblemen om vad jag verkligen vilie få veta genom min fråga till arbetsmarknadsmii Borås och Sjunistern, nämligen vilka åtgärder denne var beredd att vidta för att så långt häradsbygden möjligt motverka och söka komma till rätta med de hotande sysselsättningsproblemen vid Firestone AB i Borås. Vad som sägs i svaret om betydande förluster vid företaget, om MBL-förhandlingar och om ett intensivt utredningsarbete på lokalnivå och på länsnivå är kända fakta, som jag inte behöver besvära regeringen med att fråga om — och det var inte heller det min fråga gällde. Tilläggas bör dock att i det omnämnda utredningsarbetet medverkar förutom de i interpellationssvaret angivna fackliga organisationerna, länsmyndigheterna och utvecklingsfonden också företrädare för Borås kommun och för företaget som sådant. Lennart Brunander har här redovisat en rad fakta, dels om vad som gäller för det aktuella företaget, dels om sysselsättningssituationen som sådan i Borås kommun. Jag kan därför avstå från att här upprepa dessa fakta, och jag nöjer mig med att vitsorda att det verkligen förhåller sig på det angivna sättet. Vad alla de berörda människorna i Borås och Sjuhäradsbygden och i all synnerhet de anställda och deras anhöriga vill veta är vilket stöd de kan påräkna från landets regering i en för dem bekymmersam situation. Särskilt upplysta blir de inte av det svar industriministern här lämnat. Det är nog så bra att industriministern avser att nära följa den fortsatta utvecklingen, men vad innebär detta konkret? Någon form av beredskap måste väl ändå finnas. Det är dock fråga om nära 1000 anställda vid de båda fabrikerna i Borås och Viskafors som blir direkt drabbade, om krisen slår ut i full omfattning. Industriministern är väl informerad om de synpunkter och förslag man från kommunen, från företaget och från fackligt håll framfört genom uppvaktningar och skrivelser. Vad har reaktionen blivit på detta? Har regeringen på något sätt medverkat till kontakt med högsta ledningen för Firestone i Amerika för information och diskussion om förhållandena vid Boråsfabrikerna och om konsekvenserna av en total eller delvis nedläggning av verksamheten? Har någon form av ekonomiskt stöd diskuterats? — Jag påstår inte att det skall vara bidrag eller att staten skall gå in som ägare, det är snarare lånefrågan jag är ute efter. Vad det uppenbarligen gäller är att få andrum för att finna lösningar. Det är ingen brist på orderingång, och lönsamheten skulle vara god om man kunde komma till rätta med vissa svårigheter, bl.a. när det gäller personalsidan, vilket man också från fackligt håll är helt på det klara med. 67 Ett av bekymren här är den betydande frånvaron från arbetet under fredagar och måndagar. Detta tyder dess värre på bristande lojalitet och disciplin, och det är naturligtvis en fråga som man lokalt måste komma till rätta med. Men ett annat allvarligt förhållande, som det är regeringens uppgift att beakta, är att anställda ges möjlighet att på så goda villkor genomgå AMS-utbildning, att flera av dem hellre väljer detta än stannar kvar på sitt arbete. Uppgiften för AMS-utbildningen kan rimligen inte vara den, att med bättre villkor konkurrera med arbetsplatserna om de anställda och därmed medverka till betydande svårigheter för näringslivet. Ytterligare ett förhållande, som regeringen bör uppmärksamma, är att företaget misslyckats med att via arbetsförmedlingen få nödvändig arbetskraft. Detta har skett samtidigt som åtskilliga personer med tidigare anställning vid Firestone stämplat som arbetslösa och erhållit arbetslöshetsersättning. Samhället och samhällsekonomin är inte betjänt av ett förhållande som gör det tämligen lätt för en person att neka ta erbjudet arbete. Det är uppenbart att kraven här måste skärpas. Vad jag här påtalat har vitsordats från fackligt håll i Borås, där facket självt tvingats agera för att få arbetskraft till Firestone. Slutligen: Det har tillsatts en ledningsgrupp när det gäller Firestonefrågan, och man har anställt en särskild utredare. På vilket sätt medverkar regeringen i detta arbete?

Herr talman! Alla tre frågeställarna har förklarat sig missnöjda med svaret, och jag kan i och för sig förstå detta. Men jag vill samtidigt säga att det är oklokt att kräva en fullständig redovisning av hur sakerna ligger till i detta ärende nu, när förhandlingar och utredningar pågår. Om mitt svar alltså inte var så fylligt som hade varit önskvärt beror det faktiskt på att frågan och interpellationerna ställdes vid denna tidpunkt. Får jag till Lennart Brunander säga, att jag sade redan i mitt svar att det pågår ett viktigt utredningsarbete, där de fackliga organisationerna, länsmyndigheterna och utvecklingsfonden är engagerade. Som Lennart Brunander själv påminde om är en konsult anlitad för att medverka i detta arbete. Samtidigt pågår MBL-förhandlingar mellan företagsledningen och de anställda. Det är ganska naturligt att jag under sådana förhållanden inte kan ge mig in på att närmare kommentera enskildheter i händelseförloppet. Hans Nyhage var missnöjd med att jag inte tog upp och kommenterade de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som skulle kunna ifrågakomma vid friställningar. Jag vill dock säga att jag har som arbetshypotes att företaget skall bestå, och det är självfallet min attityd gentemot ägarna att företaget både i Borås och i Viskafors skall driva sin verksamhet. Under sådana förhållanden är en fråga om vad som eventuellt händer i ett skede som vi i dag inte vet någonting om rent hypotetisk, och jag har ingen anledning att ge mig in på en diskussion om detta. Jag vill sedan säga till Marie-Ann Johansson att det förhåller sig så — jag upprepar det — att utlandsägda svenska företag är underkastade samma regler som gäller för svenskägda företag. Om Marie-Ann Johansson vill ge uttryck för åsikten att vi bör förhindra utländska företag att etablera sig i Sverige, så delar jag för min del inte den uppfattningen. Utlandsägda företag i Sverige utgör faktiskt en betydelsefull del av vårt näringsliv, och de spelar en viktig roll i näringslivet mot bakgrund av det internationella varu-, tjänsteoch kunskapsutbytet. Men jag vill som sagt understryka att de naturligtvis faller under svensk lag. Jag kan utvidga detta genom att säga att vi givetvis väntar oss att de utlandsägda företagen i vårt land även utanför de uttryckliga lagbestämmelserna skall uppträda på samma sätt och med samma ansvar som svenska företag.

Herr talman! Industriministern sade att om svaret var magert, så berodde detta till stor del på att interpellationerna och frågan framställts vid en olämplig tidpunkt och att det därför var svårt att ge ett fylligare svar. Men bakgrunden till att jag för min del väckte den här interpellationen var att man på Firestone fått beskedet att man från amerikanskt håll ville diktera en nedläggning av företagen. Man kan i ett sådant läge inte gärna bara sitta och vänta på att detta skall ske, utan den första åtgärd som då kunde vidtas var just att ställa en fråga till industriministern, om industriministern observerat detta och om han ville uttala sig om vad som är att göra. Som jag sade i mitt förra inlägg ligger det kanske i sakens natur att svaret blev litet magert, och jag har förståelse för att man inte här kan ta upp en diskussion om enskilda frågor i de förhandlingar som pågår. Men jag konstaterar samtidigt att industriministern sade att hans målsättning och grundinställning är att företaget skall leva vidare. Mot den bakgrunden hoppas jag att industriministern är beredd att medverka till att de åtgärder i form av krav på företaget eller annat som kan bli nödvändiga också kommer att vidtas.
Herr talman! Jag ställde en fråga till industriministern om vilka regeringens planer var när det gäller utvecklingen över huvud taget i Sjuhäradsbygden. Jag anförde i det sammanhanget att vad som enligt min mening behövdes var en planmässig utveckling av tekoindustrin liksom också av annan industri. Jag tycker inte att jag har fått svar på den frågan, och jag skulle gärna vilja höra om industriministern delar min uppfattning. Jag begär inte något utförligt svar, eftersom min interpellation inte har handlat om detta, men jag tror det är viktigt och intressant för dem som bor i Borås att få veta om det finns några planer när det gäller utvecklingen av industrin över huvud taget i Sjuhäradsbygden. Man skall ju inte bara diskutera frågor som berör områden där det är kris, utan man bör också se på industriutvecklingen i stort i landet, och jag vill därför upprepa den fråga jag tidigare ställt. När det gäller frågan om de multinationella företagen och de utlandsägda svenska företagen ber jag att få återkomma, eftersom det tar litet längre tid att utveckla den än vad som står till buds för de repliker jag nu har.
Herr talman! Jag skall naturligtvis respektera att industriministern inte här vill ge några speciella och långtgående synpunkter till känna i ett läge när förhandlingar och arbete pågår. Men jag vet att man inte minst från fackligt håll — och även från kommunalt håll — ändå är intresserad av att få ta del av industriministerns och regeringens synpunkter på detta. Det skulle kunna ske genom underhandskontakt eller på annat sätt. Jag tror att det vore värdefullt om regeringen ville ta en sådan kontakt för att på det sättet visa att man vill medverka i det här arbetet. Jag framförde också några andra synpunkter som industriministern inte alls kommenterade. De handlade om att AMS-utbildningen kan dra arbetskraft från ett företag genom att AMS kunde erbjuda bättre villkor än företaget och om att arbetsförmedlingen har svårigheter att rekrytera människor därför att det uppenbarligen är för lätt att åberopa skäl för att inte ta en erbjuden anställning. Jag vore tacksam om industriministern ville kommentera mina synpunkter på frågor inom det området.

Herr talman! Man kan naturligtvis fråga sig varför flera av riksdagsmännen från Södra Älvsborg tar till orda i dag i den av bl.a. Lennart Brunander väckta interpellationsdebatten om nedläggningshotet för Firestone-Viskafors AB, när vi förmodligen har ungefär likartade uppfattningar om läget. Men hur framtiden kommer att bli för Firestones tillverkning vid fabrikerna i Viskafors och Borås är en så utomordentligt allvarlig fråga både för samhället Viskafors och för Borås kommun, ja, för hela Sjuhäradsbygden, att det kan vara befogat med flera inlägg. Detaljerna om företaget, dess verksamhet och betydelse för sysselsättningen i bygden har både frågeställarna och statsrådet berört ganska ingående i de föregående inläggen. Jag vill bara understryka vilket slag det är för befolkningen i en ort av Viskafors storlek när helt plötsligt mer än en tredjedel av ortens ca 1500 arbetstillfällen är hotade. För hela Borås kommun betyder 1 000 förlorade jobb ca 2 76 av samtliga sysselsättningstillfällen men drygt 5 20 av kommunens 18 000 industrisysselsatta. Detta skall ses mot bakgrund av att Borås kommun under 1970-talet har förlorat bortåt 11000 sysselsättningstillfällen inom tekobranschen. Även under första halvåret 1979 gick 300 sådana jobb förlorade. Lennart Brunander gjorde här en jämförelse med varven. Man skulle drastiskt kunna uttrycka det så: Boråsområdet har förlorat ett varv om året under hela 1970-talet. När staten och Borås kommun medverkade till en utbyggnad av Firestones verksamhet i Viskafors och en ny fabrik byggdes i Borås i slutet av 1960-talet, var det en från samhällets sida medveten insats för att försöka differentiera industrin i det tekodominerade Borås. Det skedde med statligt stöd och inte utan betydande uppoffringar från kommunens sida för att Nr 48 snabbt få fram lämplig mark med erforderliga gator och ledningar. Hoppet om nya trygga sysselsättningar och en differentiering av näringslivet bidrog till att övervinna kommunalekonomiska bekymmer och en hel del andra svårigheter. Efter hand har man från kommunens sida kunnat konstatera att utvecklingen i fråga om nya jobb ingalunda blev så positiv som ningsproblemen man tänkte sig 1969, men att man efter bara tio års drift skulle stå inför en; Borås och Sjutotal nedläggning måste kännas bittert för alla dem som medverkat till denna häradsbygden satsning. I orten Viskafors-Svaneholm, där man 1978 med förtvivlan såg bortåt 130 arbetstillfällen vid Rydboholms fabriker försvinna, måste det upplevas än bittrare att nu, bara något år efter Rydboholmsavvecklingen, kanske se ytterligare 500-600 arbetstillfällen tas ifrån orten. Katastrof är ett svagt ord i sammanhanget. Det är inte underligt då att vi från Boråsområdet samfällt vädjar om allt bistånd som regeringen kan ge för att försöka rädda jobben. Det är positivt att industriministern avser att nära följa utvecklingen. Men det är klart att man hade hoppats på att ha litet mer kött på benen att ta med sig hem. Arbetsmarknaden i Borås och Sjuhäradsbygden har sannerligen inte en så positiv utveckling att man kan klara en sådan smäll som förlusten av 1000 jobb innebär. Till belysning av arbetsmarknadsförhållandena i Boråsområdet kan nämnas att i oktober 1979 var ca 1 400 personer direkt arbetslösa. Det svarar mot ca 3 70 av arbetskraften mot 1,8 2 i genomsnitt för riket. Och då görs ändå massiva insatser i form av beredskapsarbeten och utbildning. Det är totalt sett omkring 10 26 som inte har något reguljärt arbete. Motsvarande siffra för riket är ungefär 5 90. Bland ungdomar under 25 år är det inte mindre än bortåt en fjärdedel som saknar reguljärt jobb. Hälften av dessa står helt utan sysselsättning. Dessa förhållanden är bakgrunden till de gemensamma ansträngningarna för att om möjligt undgå nedläggning av Firestoneanläggningarna. Och vi hoppas att fackets, kommunernas och länsmyndigheternas kamp skall få effektivt stöd av statsmakterna. Ytterligare en vädjan finns det anledning att rikta till industriminister Åsling, och det är att förstärka de regionalpolitiska insatserna i Borås och Sjuhäradsbygden.

Herr talman! Jag tänker ta upp frågan om de multinationella företagen igen. Nils Åsling frågade mig om jag ville ha förbud mot utländska företag i Sverige. Jag tror att industriministern vet att vi i vpk anser att vi, vad gäller 7 industri och sysselsättning, på sikt måste bli betydligt mer utlandsoberoende än vad vi är i dag. Det är ytterst otillfredsställande att arbetstillfällen i Sverige är beroende av utländska multinationella företag. Vpk vill på sikt ha ett socialistiskt samhälle med en samhällsägd industri där de anställda har det avgörande inflytandet, en industri som tillverkar produkter utifrån samhällets behov. Men vi är inte där i dag. I dag har vi multinationella företag, utländska här i Sverige och svenska i utlandet. Och jag tycker att det redan nu finns en hel del att göra för att regeringarna skall komma till rätta med de problem med brist på insyn, internprissättningar etc. som jag nämnde i mitt första inlägg. TCO uttrycker det här i sin skrift De fackliga organisationerna och den internationella inflationen: ”Nationerna måste återta initiativet i ekonomin. Det är de som via sina demokratiska institutioner skall styra den ekonomiska utvecklingen, inte de multinationella företagen från sina slutna styrelserum. Om västvärldens länder fortsätter att anpassa sig efter de multinationella företagens krav, kommer det att leda till ett plötsligt sammanbrott i de internationella ekonomiska förbindelserna med tidigare ej skådad depression och massarbetslöshet som följd.” Så allvarligt ser alltså denna TCO-rapport på de multinationella företagens framfart. TCO-rapporten nämner att de nationella regeringarna måste kunna reglera de internationella kapitalflödena så att de multinationella företagen inte kan flytta sitt kapital efter eget gottfinnande, och att man också måste upprätta kontroll över den okontrollerade eurodollarmarknaden. Det finna även andra krav som jag menar att man måste ställa på ett multinationellt företag för att det skall få etableras i det här landet. Först och främst måste förstås de anställda och regering och riksdag få fullständig insyn i hela koncernens ekonomi. När det gäller anställda finns sådan insyn enligt OECD:s uppförandekod för multinationella företag, men den koden är ju inte tvingande utan enbart rekommenderande. Ett minsta krav är att denna kod förvandlas till svensk lag när det gäller multinationella företag i Sverige. Ett annat krav man kan diskutera är om inte tillverkningen måste vara så fullständig att driften kan fortsätta i annan regi, om det multinationella företaget drar sig ur. I dag lägger många multinationella företag forskning och utveckling av en produkt i ett land och tillverkningen i ett eller flera andra, samtidigt som kanske detta andra land utvecklar och forskar i en produkt som tillverkas i ytterligare ett annat land. IBM är här ett typexempel. Kravet måste förstås också vara att det multinationella företaget förlorar sin rätt till företaget, om man inte avser att driva det vidare. Inga ersättningar kan alltså utgå. Det är några av de krav som jag menar att man måste ställa för att skydda sig mot de effekter på sysselsättningen som multinationella företag annars kan ge. Det här är inte något heltäckande förslag — det hör väl knappast hemmaii en interpellationsdebatt utan snarare i en motion. Men jag vill fråga industriministern om industriministern liksom jag anser att det behövs en Nr 48 sådan lagstiftning, och när vi i så fall kan vänta oss initiativ i frågan från regeringen.

Herr talman! Ulla Orring har frågat mig om jag är beredd att medverka till att tillverkning av en s.k. MDF-platta kan komma till stånd i Skellefteå och om jag ämnar vidta aktiva åtgärder för att medverka till att lösa finansieringsfrågan. Bakgrunden till Ulla Orrings frågor är en ansökan av AB Scharins Söner om lokaliseringsstöd till en enhet för tillverkning av MDF-skivor i Skellefteå. Ansökningen prövades av regeringen så sent som för en månad sedan och lämnades då utan bifall, eftersom en rad viktiga förutsättningar för projektet saknades. På Ulla Orrings frågor vill jag svara att Skellefteå, framför allt med tanke på det stödområde som kommunen tillhör i regionalpolitiskt avseende, mycket väl bör kunna komma i fråga som lokaliseringsort. Skulle en MDF-anläggning aktualiseras även på annat håll kommer givetvis omständigheterna i det enskilda fallet att avgöra om och i vilken utsträckning regeringen är beredd att bifalla en eventuell ansökan om någon form av lokaliseringsstöd. I detta sammanhang kommer självfallet även bedömningar beträffande tillgången på träfiberråvara att vara av betydelse. Mot denna bakgrund ter sig en diskussion om en enskild lokaliseringsort f.n. inte meningsfull. Sedan regeringen i november 1979 lämnade Scharins Söners ansökan utan bifall har, enligt vad jag erfarit, inte några nya omständigheter tillkommit som skulle kunna läggas till grund för en omprövning av bolagets ansökning. Några särskilda initiativ i den här frågan är f. n. inte heller aktuella från industridepartementets sida. Företrädare för departementet kommer dock att följa utvecklingen med uppmärksamhet, varför frågan om möjligheterna att påverka tillverkningens lokalisering kan tas upp så snart realistiska förutsättningar för en MDF-anläggning föreligger.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Skelleftebygden har ibland kallats Västerbottens bältespännare. Det har där funnits en fin tradition av företagsamhet med många små och lönsamma företag. Så borde det också vara i ett län som Västerbotten med riklig råvarutillgång av malm, skog och vattenkraft. Det borde vara en resurs för människorna att gripa tag i och själva satsa sitt eget kapital på, dvs. den egna 13 Det är också omvittnat av många företagsledare att som en absolut resurstillgång måste räknas den stabila arbetskraften. Omsättningen av personal är ytterst knapp; 3 20 brukar nämnas. De som jobbar ute i företagen i Västerbotten är trogna sina arbetsgivare. De är också rädda om sina jobb. Men den fria privata näringsverksamheten i länet har under de senaste åren fått sina törnar. Och nu gällde min interpellation Scharins Söner i Klemensnäs, ett företag som i över 60 år varit verksamt inom trämasseoch boardbranschen och i övrigt har en mer än hundraårig verksamhet inom näringslivet. Herr talman! Förhållandet i Västerbotten då det gäller tillgången på skogsråvara skiljer sig från förhållandena i andra län, så till vida att endast ca 60 90 av skogen/råvaran förädlas inom vårt eget län. När man sålunda säger, och även i prognoser visar, att den svenska skogsindustrin vuxit sig för stor i förhållande till skogens tillväxt, stämmer detta resonemang inte regionalt för Västerbotten. Om man tillägger att det behövs en strukturomvandling inom wallboardbranschen, är det svårt att förutsäga vilken region som skall drabbas. Det kan väl inte vara så, att de företag där råvaran finns både inom regionen och inom upptagningsområdet skall tvingas åse att virkestransporterna passerar, medan företaget får inskränka sin verksamhet. Jag har sålunda velat nämna att här finns skog, stora överskott av prisvärd elenergi och arbetsföra människor. Men nu behövs nya kapitalinsatser för att förverkliga en strukturomvandling genom tillverkningen av MDF-plattan. Scharins Söner påbörjade under slutet av 1976 en strategisk planering för att kartlägga olika utvecklingsalternativ. Som en intressant och utvecklingsbar produkt utkristalliserade sig då den s.k. MDF-plattan — MDF betyder Medium Density Fiberboard. Företaget har sålunda under drygt tre år analyserat och arbetat intensivt för att få till stånd en omläggning av nuvarande boardtillverkning till den torrformade plattan. Detta är värt att notera mot den bakgrunden att en överetablering inom boardbranschen råder. Den Åkermanska utredningen har bl.a. pekat på detta. Och inte minst är det värt att notera med den utgångspunkten att man från statsmakternas sida har understrukit det viktiga i att skapa förutsättningar för strukturella förändringar och nytänkande även inom fiberindustrin. Statsmakterna borde därför ta emot ett sådant initiativ med stort intresse och uppmuntran. I en nyligen publicerad artikel i branschtidskriften World Wood gör man en analys av utvecklingen av plattan. Kort sammanfattat anser man där att på några få år har en helt ny boardprodukt svept fram genom den amerikanska industrin, och flera nya fabriker har startats varje år. Under perioden 1974-1979 byggdes fem MDF-fabriker upp i USA och två i Europa, i Jugoslavien och i Spanien. År 1976 påbörjades en liknande MDF-anläggning i Nya Zeeland. År 1967, då man i USA startade med en tillverkning av denna produkt, var produktionen av den uppe i 20 000 m? per år. Nu har produktionen ökat och Nr 48 var 1978 uppe i en kapacitet av 975 000 m?. Plattan används för möbeltillverkning, skåp, i inredningar, hyllor, dörrar och lådor osv. Det finns en rad användningsområden, och framför allt har plattan visat en mycket god kvalitet. Man bedömer att användningen av MDF-plattan i USA kommer att fortsätta att öka under förutsättning att det finns produktionskapacitet för den. Scharins Söner har på försök importerat plattan från Nya Zeeland för försäljning. Efterfrågan har varit stor trots de stora omkostnaderna. De preliminära marknadsundersökningar som gjorts pekar på god efterfrågan även från andra länder, såsom England, Danmark och Belgien. Sålunda har företaget med optimism och ansvarskännande såväl från ledningens som från de fackliga organisationernas sida ställt upp med ett konstruktivt framtagande av ett utvecklingsbart projekt. Här har verkligen samarbetet mellan facket och ledningen fungerat på ett nära nog unikt sätt. MDF-plattan har definitivt en framtid, och den bör tillverkas i Skellefteå. Man har sökt samarbetspartner, och i somras var man nära en lösning. Men här behövs ytterligare ansträngningar från såväl statsmakternas som företagets sida. Det får helt enkelt inte misslyckas. Det gamla ordspråket om ”den enes bröd och den andres död” får inte tillämpas på Scharins och MDF-plattan. Såväl industriminister Åsling som den tidigare industriministern Huss är väl insatta i ärendet. Erik Huss gav också det löftet till de anställda vid en uppvaktning i Skellefteå i september i år, att om plattan skulle komma att tillverkas i Sverige, så skulle det ske i Skellefteå. Jag uppfattar också industriminister Åslings svar på min interpellation som positivt i den frågan. Herr talman! Risken att förlora jobben för alltid är en allvarlig sak. Många enskilda människor drabbas mycket hårt av strukturomvandlingens hårda konsekvenser. I Klemensnäs är nära 300 sysselsatta. Många har satsat sina pengar i egnahem och villor. Möjligheten till annan sysselsättning är synnerligen dålig. Även Skellefteå kommun har på allt sätt ställt upp för att medverka till en positiv lösning för en övergång till MDF-plattan. Man är beredd att göra långtgående insatser. Lokalt har samtliga politiska partier ställt sig bakom projektet. Det måste även vara så att det är ute i företagen med deras närhet till produktionen och marknaderna som man kan göra de rätta bedömningarna och därmed har större möjlighet att snabbt och konstruktivt ställa om sina planer. Så har ju skett hos Scharins. I norra delen av Västerbotten med bara sex mil till Norrbottensgränsen har man svårt att inse de lokaliseringsmässiga skillnaderna då det gäller ekonomiskt stöd. Då statsmakterna inte tvekat att satsa miljardbelopp i 175 Norrbotten, vilket också har varit berättigat, borde den norra delen av Västerbotten bedömas efter samma kriterier. Vettiga lokaliseringspolitiska åtgärder får inte göra halt vid den utstakade geografiska länsgränsen. En enkel kalkyl av de ekonomiska konsekvenserna om företaget inte lyckas med sina framtidskalkyler visar på en samhällsekonomisk förlust enbart första året på 17 milj.kr. Jag har med intresse läst industriministerns bok Industrins kris och förnyelse, och avslutningsvis vill jag citera och instämma i följande: ”Målen för samhällets näringspolitik ska naturligtvis vara att åstadkomma den rationellaste och effektivaste produktionen av varor och tjänster. I ett modernt samhälle går dock inte dessa mål att isolera från regional balans och en positiv utveckling på arbetsmarknaden. Detta talar för en ramplanerad social marknadsekonomi.” Jag tackar industriministern för svaret på min interpellation och hoppas att industriministern med stort intresse och stor välvilja tar upp de akuta problem som finns i Skellefteå och vidtar de åtgärder vad beträffar Scharins Söner som måste anses vara erforderliga. För att anknyta till den diskussion som tidigare i dag ägt rum angående Sjuhäradsbygden vill jag fråga industriministern: Vilken arbetshypotes har industriministern i den här frågan för att företaget skall kunna leva vidare?
Herr talman! Jag vill vitsorda att MDF-plattan är en intressant produkt, som borde ha rätt goda framtidsmöjligheter också på svensk marknad. Det problem som vi i regeringen ställdes inför när vi behandlade den ansökan som inlämnats från Scharins Söner var att den ekonomiska och finansiella basen för att realisera projektet var mycket svag för att inte säga obefintlig. Om det uppträder intressenter som är villiga att ta ett rimligt företagsekonomiskt ansvar för produkten, bedömer jag möjligheterna att realisera ett MDF projekt som goda.
Herr talman! Jag noterar industriministerns positiva ställningstagande i denna fråga. Jag vill bara än en gång poängtera den allvarliga utveckling som pågår i Skellefteå kommun och som inte kan jämföras med befolkningsutvecklingen i den södra länsdelen av Västerbotten, dvs. Umeå kommun som jag själv kommer ifrån. Under åren 1960-1978 har Skellefteå kommun minskat befolkningsmässigt med 200 personer. Skellefteåområdet har haft allvarliga problem med industrisysselsättningen. Det är med stor oro man ser framtiden an. Jag uppfattar dock industriministerns uttalande som mycket positivt.

Herr talman! Birger Rosqvist har frågat mig om regeringen anser att Cypernproblemets lösning är en viktig fråga för freden, för mänskliga rättigheter och för tilltron till FN-beslut och om regeringen anser det vara riktigt att Sverige i internationella sammanhang uppmärksammar Cypernproblemet. E Svaret på frågans samtliga delar är ja. En lösning av Cypernproblemet förutsätter att de båda befolkningsgruppernas företrädare genom samtal kan enas om landets politiska framtid. Sverige stöder därför FN:s generalsekreterare i hans ansträngningar att få till stånd förhandlingar mellan de grekoch turkcypriotiska parterna på grundval av den 10-punktsdeklaration som dessa enades om i maj i år. Sverige har också ställt sig bakom FN:s uppmaningar att de utländska trupperna skall dras tillbaka från Cypern. Vi har uttalat vårt stöd för Cyperns suveränitet och territoriella integritet. Sverige har i FN åtskilliga gånger tagit upp de allvarliga humanitära och sociala problem som Cypernkonflikten fört med sig, däribland frågan om de många saknade personernas öde. Även i Europarådet har vi, i samband med Cypernmålets behandling i detta forum, verkat för att mänskliga rättigheter respekteras på Cypern. Sedan mer än 15 år deltar Sverige med en bataljon i FN-styrkan på Cypern. Därutöver tillhör vi den begränsade krets FN-stater som lämnar frivilliga bidrag till styrkans finansiering. På detta sätt hoppas vi kunna ge ett bidrag till att konflikten mellan de båda folkgrupperna inte tar sig uttryck i öppet våld.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på frågan. När Republiken Cypern 1960 blev en självständig stat efter det att ön hade varit en koloni skedde inte detta utan konvulsioner. Lång tid av kolonialt herravälde hade inte skapat den bästa grogrunden för att den nya nationen skulle få en framtid utan problem. Det fanns fortfarande olika starka intressen från andra nationer, såväl militära som ekonomiska. Och då Cypern bestod av en befolkning med olika språk och olika religion var det 81 inte så underligt att olika kretsar kunde underblåsa och förstärka inre motsättningar. Efter tre år utbröt strider som fick en sådan omfattning att FN fick skicka fredsbevarande styrkor till ön. Militärjuntans senare tillkomst i Grekland gjorde inte situationen bättre. 1974 gjordes en statskupp på Cypern inspirerad av den grekiska militärjuntan. Förvånansvärt snabbt ingrep militär från Turkiet i stridigheterna. Från cypriotiskt håll har det sedermera öppet hävdats att kuppen var stormaktsinspirerad och att det var ett stormaktsintresse att få ytterligare främmande trupper allierade med NATO till ön. 40 26 av Cypern, den norra delen, är sedan 1974 ockuperat av turkiska trupper. I FN har med stor majoritet antagits resolutioner där ockupationen har fördömts och där man slagit fast att Cyperns självständighet och integritet skall respekteras och att fträmmande trupper skall bort. Men situationen är ändå densamma. Och lösningen blir allt svårare att uppnå ju längre tiden går. Starka utländska krafter synes vilja acceptera att ön förblir delad. Flyktingar, saknade personer, militärmakt och ett delat land med opasserbara gränser för befolkningen på ömse sidor tillhör fortfarande bilden. I internationella sammanhang hävdas att den uteblivna lösningen beror på dålig förhandlingsvilja från inblandade parter. Den legala cypriotiska regeringen vill förhandla från sin utgångspunkt — så länge det finns främmande trupper och därmed främmande inblandning på den delen av ön blir det inga fria förhandlingar. FN:s medlarroll har inte medfört något påtagligt resultat. Förtroendet för FN sviktar. Befolkningen upplever Cypern som en liten och utlämnad nation och tycker sig ha blivit en bricka i stormaktsspelet. För några veckor sedan sades vid en kongress som ett av parlamentspartierna höll i Nicosia att det var bekant att spaningsflyg för en stormakts räkning nu hade en del av Cypern som bas. Man misstänkte att kärnstridsspetsraketer höll på att installeras och att Cyperns territorium skulle bli en ersättning för förlorade baser i Iran — allt detta mitt i ett område där världsfreden i övrigt är hotad. I år väcktes nya förslag i FN, innebärande annan förhandlingsordning, om den hittills brukade misslyckas. Då gick Sverige emot. Problemen på Cypern är kanske allvarligare för freden än vad som uppmärksammats. Anser utrikesministern att frågan om Cypern riskerar att ännu mer inflammeras och att den blir ännu mer angelägen att lösa efter de händelser som utspelas i Mellanöstern och litet längre österut?
Herr talman! Jag kan naturligtvis bara uttrycka förhoppningen att det inte skall bli på detta sätt. Den svenska ståndpunkten är ju att alla främmande trupper skall dras tillbaka från Cypern. Därav följer givetvis att vi måste inta en mycket kritisk attityd till alla tankar på att installera andra trupper, och i annat syfte än vad som i dag är aktuellt.
Herr talman! Denna fråga är som sagt åtskilliga år gamraal, och den blir bara värre att lösa ju längre man dröjer. Ett av de besvärliga problemen som byggs upp i det här systemet är den invandring som sker från Turkiet till norra delen av Cypern. Man ändrar de demografiska förhållandena, och det innebär att lösningen blir svårare och svårare. Man har infört annan valuta, man har annan tid, man ligger en timme före på den norra delen i förhållande till den södra delen, för att ta några exempel. Det är alltså ett systematiskt tillvägagångssätt från ockupationsmaktens sida att bevara ändringen, och det är angeläget, anser jag, att vi från svensk sida i olika sammanhang noga observerar frågan, för det är en fråga som inte bara berör det cypriotiska folket utan världsfreden i stort.

Herr talman! Per-Olof Strindberg har frågat mig om nya förhandlingar har upptagits med Sovjetunionen i syfte att befria de balter i Sverige som har dubbelt medborgarskap från detta, eller när sådana i annat fall kan beräknas tas upp. Sverige har föreslagit Sovjetunionen att förhandlingar skall inledas i syfte att få till stånd en reglering av de frågor rörande medborgarskap som Per-Olof Strindberg tar upp. Vår förhoppning är att förhandlingarna skall kunna påbörjas i februari nästa år.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Av svaret framgår ju att några förhandlingar ännu inte har upptagits men att sådana skulle kunna tänkas komma till stånd i februari nästa år. Jag vill starkt understryka, herr utrikesminister, det angelägna i att man verkligen försöker få till stånd förhandlingar och att man snarast kan komma till ett positivt resultat. Låt mig erinra kammaren om att detta är en väldigt gammal fråga. Jag vet inte hur många gånger den har diskuterats i riksdagen sedan krigsslutet, men redan i mitten på 1960-talet, närmare bestämt 1966, vädjade ju inte mindre än 7 500 balter här i Sverige till den dåvarande regeringen att de skulle bli befriade från det dubbla medborgarskapet. Man ville av naturliga skäl, som måste respekteras, inte vara lojalitetsbunden till en nation som med våld har ockuperat Estland, Lettland och Litauen. Jag hade debatter med dåvarande utrikesministern Sven Andersson för fyra år sedan i samma fråga. Han uttryckte då förhoppningen att förhandlingarna snart skulle leda till positivt resultat. Jag hade en debatt tidigare i år — den 14 mars — med dåvarande utrikesministern Hans Blix, som också hoppades att man snart skulle kunna komma till förhandlingar och att de skulle leda till resultat. Låt mig understryka att i dag upplever balterna i Sverige med lika stor olust som tidigare det dubbla medborgarskapet. I dens.k. Baltikumappellen, som kom för ett par år sedan, var det inte bara fråga om att man i FN skulle arbeta för att Estland, Lettland och Litauen skulle bli fria stater, utan också frågan om det dubbla medborgarskapet ansågs vara av utomordentligt stor betydelse. Vi engagerar oss, herr talman, utomordentligt hårt i vår solidaritet med olika människor som är förtryckta runt om i världen; det gäller Sydamerika, Sydafrika och Asien. Vi måste emellanåt och med kanske större intresse också ägna oss åt det politiska förtryck som finns österut, det förtryck som de här människorna i Sverige anser att det dubbla medborgarskapet innebär. Jag vill vädja till utrikesministern: Gör allt för att den här frågan äntligen får en positiv lösning!

Herr talman! Mot bakgrund av en ny argentinsk flyktingrapport har Mats Hellström frågat mig vilka kontakter med den argentinska regeringen som Sveriges regering avser ta för att utröna Dagmar Hagelins öde. Vi äri färd med att bearbeta de uppgifter som lämnas i den nya rapport som Mats Hellström hänvisar till. Detta arbete tar med nödvändighet viss tid. Bl. a. krävs samråd med bedömare i utlandet. När vår utvärdering är klar, kommer vi att bestämma vilka kontakter som skall tas med den argentinska regeringen.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Tidigare när frågan om Dagmar Hagelins öde har diskuterats i riksdagen, har man ofta från regeringens sida hänvisat till värdet av vad som ibland kallas ”den tysta diplomatin”. Något av det ligger även i det här korta svaret. Jag respekterar i högsta gradatt man från regeringens sida använder den metod som ger det bästa resultatet. I den här typen av tragiska frågor är det sakfrågan som är det viktiga. Och de metoder som bäst leder till en lösning av sakfrågan bör respekteras och användas när det gäller att utröna Dagmar Hagelins öde och, om hon fortfarande är i livet, möjligheten att i så fall få Nr 49 henne frisläppt. Men de hittillsvarande metoderna har ju inte lett till något Tisdagen den som helst resultat, tyvärr. Jag menar att den nya rapport från argentinska flyktingar som jag refererat i min fråga — Testimonio de sobrevivientes del campo de concentracion de prisioneros de la escuela mecanica de la armada — bekräftar vad andra oberoende uppgifter under de senaste åren kommit fram till. Man kan dra en väldigt viktig slutsats, nämligen att Dagmar Hagelin faktiskt har vistats på marinens tekniska högskola i Buenos Aires under en tid efter den 27 januari 1977. Detta är första gången som vi från oberoende källor har något konkret att ta fasta på i affären Dagmar Hagelin. Detta är något nytt att ta på, en konkret uppgift bland alla de rykten och oklara uppgifter som har funnits tidigare. Den här uppgiften har alltså tidigare presenterats för drygt ett år sedan i en annan rapport, oberoende av den här rapporten. Enligt tidningsuppgifter har den dåvarande borgerliga regeringen avvisat de uppgifterna med hänvisning till att källan skulle vara alltför vänsterinriktad, en i och för sig uppseendeväckande synpunkt. Därför har tydligen inte heller de här uppgifterna tagits upp av den svenska regeringen i dess kontakter med den argentinska regeringen. I dag är det, som sagt, en ny situation. Vi har fått en ny oberoende rapport som visar att Dagmar Hagelin fanns på skolan. Då måste den viktigaste frågan vara: Hur skall den svenska regeringen bäst kunna utröna Dagmar Hagelins öde? Regeringens svar är att man vill återkomma efter det att en utredning är klar. Jag vill då fråga: Kommer regeringen i de överväganden som den avser att göra att ta fasta på de förslag som har lämnats från olika håll om att den svenska regeringens representanter tillsammans med argentinska representanter skulle systematiskt besöka fängelserna i Argentina?
Herr talman! Den rapport som den här debatten föranletts av innehåller förvisso många intressanta uppgifter. På den punkten är jag helt överens med Mats Hellström. Vi är nu färdiga att börja bearbeta den. Hur långt uppgifterna kan leda oss vet vi ännu inte. Mats Hellström sade att de hittillsvarande metoderna inte har gett några resultat, och det är dess värre riktigt. Vi kan inte heller vara säkra på att de kan göra det i fortsättningen eller att någon annan form av diplomati kommer att lyckas. Vi är emellertid inne i ett skede av intensiv verksamhet när det gäller fallet Dagmar Hagelin, varvid den här rapporten och andra uppgifter bildar underlag. Vi arbetar med utgångspunkten att Dagmar Hagelin fortfarande är vid liv och att det är vår uppgift att försöka få henne fri. Vi har aldrig uteslutit att uppgiften att hon skulle ha vistats vid marinens verkstadsskola är korrekt. Det finns i själva verket stor anledning att fästa tilltro till den uppgiften.
Herr talman! Det viktiga med den här uppgiften är att den bekräftar att Dagmar Hagelin verkligen har vistats hos den argentinska militären. Den argentinska regeringen har ju hela tiden hävdat att hon inte har så att säga varit i myndigheternas våld. Detta ger en formell utgångspunkt för regeringen att fortsätta sina efterforskningar. Det är naturligtvis bra att regeringen säger sig ta de här uppgifterna på allvar, men jag vill ändå fråga utrikesministern, eftersom jag tidigare inte fick något svar: Bedömer regeringen det, med tanke på de olika handlingsmöjligheter som den nu har, som en möjlig väg att kräva att svenska representanter tillsammans med argentinska representanter systematiskt får besöka landets fängelser för att utröna hennes och andra försvunnas öde? Jag tror att detta skulle vara en viktig framgångsväg utöver de tidigare s.k. tysta diplomativägarna som hittills inte har gett resultat.
Herr talman! Det är dess värre så i ett sådant här fall att det är svårt för mig, ja, det vore också fel av mig, att precisera på vilket sätt vi tänker gå till väga i fortsättningen. Men jag kan försäkra Mats Hellström att den metod han nämnde på intet sätt behöver uteslutas. Om vi har någon möjlighet att den vägen bringa ytterligare klarhet i fallet och om vi alls kan gå den vägen, ser jag inget skäl till varför vi skulle tveka. Vi kommer att utnyttja alla möjligheter. Ju fler konkreta och ovedersägliga fakta som vi har, desto större tilltro kommer vi naturligtvis att vinna vid våra demarscher i Buenos Aires. Jag hoppas att så blir fallet i högre grad i fortsättningen.
Herr talman! Bertil Jonasson har frågat mig om jag är beredd att medverka till sådana ändringar i reglerna om skogskonto — alternativt till inrättande av en katastroffond — att skattelagstiftningen inte motverkar ett effektivt bekämpande av granbarkborrens härjningar i Värmland. Under det innevarande året har statsmakterna fattat flera viktiga beslut som gäller skogsbeskattningen. I februari beslöt riksdagen att särskilda skogskontoregler skall få tillämpas, om avverkning måste ske till följd av insektsangrepp eller andra skador på skogen. Reglerna innebär att insättning på skogskonto i skadefallen får göras med en större del av ersättningen för såld skog än normalt, nämligen med 80 96 i stället för 60 90 vid rotförsäljning och 50 9 i stället för 40 0 vid försäljning av leveranstimmer. I maj fattade riksdagen beslut om en omläggning av skogsbeskattningen. Omläggningen tog i första hand sikte på avdragsreglerna vid försäljning av skog. Slutligen Nr 49 har nu i höst utfärdats direktiv för en kommitté som skall utreda skogsindustrins virkesförsörjning. En uppgift för kommittén blir att ta ställning till om det av skogspolitiska skäl finns behov av principiella ändringar i skogsskattesystemet. Den analys av skogsbeskattningen som skall utföras av kommittén bör enligt min mening omfatta också skattereglerna vid svåra skador på skogen. De framställningar i detta ämne som har getts in till regeringen kommer därför att överlämnas till kommittén. Jag vill slutligen också erinra om vårens riksdagsbeslut beträffande företagsbeskattningen. fr.o.m. 1980 års taxering kan enskilda skogsägare och andra egenföretagare göra avsättning till allmän investeringsreserv. Genom att först utnyttja skogskonto och sedan investeringsreserven kan skogsägaren jämna ut inkomsterna under nästan tjugo år. Mot den nu redovisade bakgrunden är jag inte beredd att för dagen tillmötesgå Bertil Jonassons önskemål om ändringar i skogsbeskattningen.